Herr talman! Jag kan försäkra Bengt Göransson att jag har tagit till mig källkritikens ädla konst. Jag brukar faktiskt gå till skrifterna och inte läsa pressmeddelanden. Inte minst min tid som riksdagsman har lärt mig att detta att läsa pressmeddelanden, i synnerhet dem som kommer från regeringskansliet, kan ha sina risker. Naturligtvis är inte allt pest och plåga, Bengt Göransson, det vore mig fjärran att påstå det. Men jag tycker att Bengt Göransson kanske målade ut det hela litet för vackert, när han skulle gå till försvar för det system som vi nu har att diskutera. Jag nämnde ingenting om ”gymnasifieringen” i mitt förra anförande. Det är naturligtvis inte på något sätt så, Bengt Göransson, att man säger något nedsättande om gymnasiet som sådant om det ger en kvalitativt bra undervisning, vilket det kanske inte alltid gör. Men när det gör det, så är naturligtvis gymnasiet en speciell skolform. Däremot är gymnasifieringen på universitetsstadiet inte någonting att föredra. Vad förstår vi med gymnasifiering? Jo, denna korvstoppning, detta tragglande, denna lärarledda undervisning till varje pris. Det är detta som i alltför stor utsträckning har fortsatt upp på universitetsnivån och som ingalunda är att föredra. Där skall man lära de studerande ett kritiskt och självständigt tänkande, och det gör man inte genom att bedriva undervisning på samma sätt som i gymnasiet. Vi nämnde inte någonting förut om ett av de verkligt stora problem som har dykt upp och som diskuterades på den konferens på Wennergren Center som just har slutat och som jag hade tillfälle att bevista i varje fall i går. Där tog man som sagt upp några av de problem som vi har att brottas med inte minst på språksidan. En undersökning av Helmut Mässner angående tyskans ställning visar att det inte någonstans i Europa är så dåligt ställt som i Sverige. Inte ens i Senegal har man en på något sätt sämre undervisning i tyska än vad vi har i Sverige utan tvärtom en mycket bättre. På sikt är det en katastrof som hotar — att vi här i landet inte kan främmande språk så som vi borde kunna. Vi borde över huvud taget inrikta oss på att stärka kvaliteten över hela linjen. Vi har inte råd att vara näst bäst eller nummer tre, vi måste vara bäst. Det kan vi bli genom att inrätta särskilda ”excellent centers” och allt vad det kan vara fråga om. Vi måste se till att verkligen ta fram det allra bästa. Det är sådant som vi borde ägna oss åt i stället för att försvara ett system, som måhända har sina förtjänster men som ändå har alltför många påtagliga brister.

Herr talman! Mina politiska ambitioner när det gäller klasslöshet sträcker sig en bra bit längre än till läkarutbildningen. Vi har fria poängblock, säger Bengt Göransson. Ja, till viss del har vi det, men det tycker inte riksdagen är tillräckligt, och därför säger riksdagen att det bör utredas om man kan införa ytterligare fria poängblock inom de befintliga linjerna vid högskolan. Den nya matematisk-naturvetenskapliga utbildningen var ett steg i rätt riktning, där man inte från början låser fast kommande valmöjligheter. Jag försökte få i gång en debatt om problem som vi står inför i dag, och jag försökte få i gång en debatt om de problem som vi står inför längre fram, när det handlar om att till högskolan rekrytera tillräckligt många människor som vill ägna sig åt högre studier. Men Bengt Göransson nappade inte på den kroken. Låt oss då ta fasta på de små och medelstora högskolorna. De är bra, och de har varit mycket bra när det handlar om regional utveckling och att tillgängliggöra högre utbildning för fler människor i det här landet. Men samtidigt kan man se att de i dag kanske är litet underförsörjda. Vid de små och nya högskolorna utgör de anställda 5-6 26 av studerandetalet, medan de anställda på universiteten utgör 25-30 96 av studerandetalet. Detta är kalla fakta och leder naturligtvis till frågan: Hur skall vi gå vidare med utvecklandet av den nya högskolan? Hur skall vi förstärka högskolornas regionalpolitiska roll, deras möjlighet och utvecklingspotential när det gäller att sprida det kritiska tänkandet i landet? Hur skall vi förstärka deras utvecklingsmöjligheter till att bryta en social snedrekrytering? Hur skall deras struktur kunna förändras, så att fler kvinnor lockas till högre studier? Det är där som reserven finns, om jag får uttrycka mig så vanvördigt, i fråga om rekrytering till högre studier.
Herr talman! Jag beklagar om jag gör Björn Samuelson ledsen genom att inte anta hans inbjudan till debatt i det här stycket. Skälet till att jag inte gör det är att jag tycker att det är en viss poäng i att interpellationsdebatten förs om det tema som har presenterats av interpellanten, som var Birger Hagård. Jag är naturligtvis mycket glad över att Björn Samuelson vill delta i den debatten, men jag ser det inte som angeläget att ta en debatt mellan honom och mig och lämna Birger Hagård åt sitt öde ute på högerflajen. Birger Hagård säger att det i talet om gymnasifieringen inte ligger något smädligt, men han väljer att beskriva gymnasiundervisningen så, att det är lärarledd korvstoppning och ett ensidigt tragglande. Jag skulle då aldrig vilja gå i den gymnasieskola som Birger Hagård beskriver på det sättet, och jag hoppas att inte heller några av våra ungdomar behöver gå i en sådan skola. Vi vill ju redan i grundskolan och i gymnasieskolan i hög grad uppmuntra våra barn och ungdomar att tänka självständigt och kritiskt. Tänker sig Birger Hagård att det skall ske någon märklig metamorfos i 18-årsåldern, att eleverna skall traggla, vara lärarledda och bli fullstoppade med kunskaper, som är utifrån givna och definierade, under gymnasieskolan för att så vid universitetet plötsligt träda in i en helt ny tillvaro där deras individualitet skall respekteras? Det Birger Hagård beskriver är i själva verket vad som möjligen kan vara en svaghet: det är en process som måste leda till att man vid inträdet på universitetet är mogen för ett självständigt kritiskt tänkande. Då kan man inte utan vidare avvisa den undervisningsform som finns i gymnasiet. Sedan parentetiskt, herr talman, några ord om språkundervisningen och undervisningen i tyska. I vårt samhälle, med dess starka inriktning mot det anglosaxiska språkområdet och med en stark prägling i media och i kultursfären av det engelska pråket utöver svenskan, har under en period det tyska språket haft svårigheter att hävda sig. Jag tillåter mig emellertid — på den punkten ber jag om Birger Hagårds överseende — att tvivla på att man i Senegal har ett bättre resultat i fråga om tyskundervisning, att man i Senegal lättare skulle träffa på personer som har möjlighet att hantera tyska språket i tal och skrift, än man gör i Sverige. Den uppgiften, Birger Hagård, är faktiskt inte sannolik.

Herr talman! Jag trodde inte heller att det var möjligt, Bengt Göransson, att man i Senegal hade bättre tyskundervisning än i Sverige. Men jag får böja mig för Helmut Möässners utredning, som han har gjort för Stockholms universitet. Den är säkert tillgänglig för Bengt Göransson på samma sätt som den varit för mig. Canada är ju ett anglosaxiskt land där man har både engelska och franska som modersmål. Av utredningen framgår att man i Canada har 76 professurer i tyska. Man har en folkmängd som är tre gånger så stor som Sveriges. I Sverige har vi fem professurer. Vidare gås Polen igenom. En rad olika länder tas upp, och faktum är, Bengt Göransson — och det är ett dystert faktum — att vi har sämre resurser för tyskundervisningen i Sverige än man har i något av — Prot. 1988/89:98 de länder som det redogörs för i utredningen. 18 april 1989 Om Bengt Göransson på något sätt kunde göra troligt att denna utredning ZH är felaktig skulle jag säga: Tack och lov för det! Men det kan jag inte göra. Om rekryteringen till Det här är bara ett av många exempel på sådana brister som vi måste rätta till. högre utbildning Att de här bristerna har uppstått är ingenting att ropa hurra över — tvärtom. Vi har 100 miljoner tysktalande människor söder om vår gräns. Därför måste någonting göras. Det är inte heller bra beställt när det gäller franska språket. Vi talar här i landet engelska eller kanske svengelska, och gör det med rätt stor fermitet. Men det räcker inte. Vi måste också få till stånd en upprustning på de här andra områdena. När det sedan gäller gymnasifieringen vill jag säga till Bengt Göransson att det är fråga om att inlärningen av fakta och diskussionen av problem äger rum på ett annat sätt i grundskolan och gymnasiet än på universitetet. Man får inte applicera de relativt ”enklare” undervisningsformerna — enklare inom citationstecken; det kan vara nog så svårt att undervisa tonåringar — på universitetsundervisningen. Det går inte. Vi har inte råd med det, ens om vi skulle vilja det. Här är det i första hand problem, som tas till utgångspunkt och som man försöker få de studerande att lösa. Också där måste till en hel del faktainlärning, men den måste kanske inte nödvändigtvis ske under lärarledning. Jag tror att det är bra att vi diskuterar de här sakerna. Vi behöver inte göra det i någon aggressiv ton. Jag hoppas att Bengt Göransson inte har upplevt det här som något uttryck för aggressivitet från min sida — det har inte varit min avsikt, utan fast mer att visa på en rad problem. Det behöver inte vara så att jag ställer mig i angreppsställning och Bengt Göransson går i försvarsställning, utan vi kan gemensamt konstatera att det här finns problem som det gäller att lösa. Sedan kan vi ha ont om pengar, och då får vi diskutera vad vi skall ta först och vad vi skall ta sedan, men vi bör i varje fall gemensamt försöka ta oss an alla de här problemen. Dessutom är jag rädd för att vi i framtiden kommer att ha mycket ont om folk som vill studera. Så till det där spåret. Är det A:lfr-d V:stl-nd som citeras — det ensamma skidspåret som drar åt skogen? Den skogen hoppas jag att vi skall slippa.

Herr talman! Jag vet inte vad Bengt Göransson har för självgjorda regler för interpellationsdebatter. Jag trodde att de bl.a. var till för att man skulle ventilera och dryfta frågor som kan föra de politiska besluten framåt. Rekryteringen till högskolan och utbildningens kvalitet berör frågor och förhållanden som uppdragsutbildningen, förnyelsefonderna, undervisningens struktur och studiemedelssystemet, för att ta några exempel. Jag har pekat på många positiva förhållanden i den svenska högskolan. Jag har också försökt visa på utvecklingsmöjligheterna. Tyvärr har vi den här gången inte fått tillfälle att gå in i diskussion och se om vi kan hitta någon gemensam nämnare på något av de här områdena. Det finns ett forskningsområde som i dag är mycket expansivt och som utvecklas med bra fart, och det är kvinnoforskningen. Jag tycker att det manar till eftertanke. Varför går kvinnoforskningen framåt? En del hävdar 103 att det helt enkelt beror på att den är så vitt skild från traditionella akademiska perspektiv, och det tål att tänka på, herr talman.

Herr talman! Låt mig till Björn Samuelson bara säga att jag inte alls lanserar några egna regler för debatten. De regler som faktiskt gäller för interpellationsdebatter — interpellationssvaret skall tillhandahållas viss tid i förväg, osv. — innebär att interpellanten och svarande statsråd bearbetar ett förelagt tema, nämligen det som finns i interpellationen. Det är naturligtvis angeläget och värdefullt att det finns möjligheter att föra diskussioner därutöver, men det kan inte rimligen innebära att det utan vidare kan föras in ett stort antal företeelser och debattämnen som inte är förberedda. Birger Hagård vill jag gärna meddela dels att jag ingalunda känner mig våldsamt provocerad eller aggressiv till sinnet — tvärtom, jag uppskattar mycket Birger Hagårds debattlusta som jag ju känner sedan tidigare —, dels att jag delar hans uppfattning om de skilda undervisningssätten vid högskolan resp. gymnasiet. Det jag reagerade mot var den, som jag tyckte, negativa beskrivningen av den undervisningsmetodik som gymnasieskolan har och som ju otvivelaktigt har sina värden. När det sedan gäller undervisningsmetoderna i högskolan — och det jag säger nu gäller både Birger Hagård och Björn Samulson — vill jag påminna om att regeringen denna vinter har uppdragit åt en utredning att se över undervisningsformerna i högskolan och universiteten för att bättre kunna ta till vara de tillgångar som finns. I synnerhet i elevkårernas tidningar kan man läsa om de starka önskemålen om en översyn av universitetsundervisningens metodik. Jag skall inte strida vidare om undervisningen i tyska språket. Jag skall ta del av undersökningen om denna. Men jag vill ändå tills vidare hävda att jag skulle vara mycket förvånad om jag vid ett besök i Senegal, ett land jag aldrig har varit i, skulle upptäcka den relativt goda möjligheten att ta sig fram på tyska i det landet. Det är något förvånande! Man kanske inte helt kan avgöra tyskkompetensen i ett land utifrån antalet professorer vid högskolor och universitet. Möjligen finns där en felmarkering som vi också bör ta viss hänsyn till.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att uppfylla några av henne angivna krav som skall bidra till att förbättra utbildningsmöjligheterna på landsbygden. Låt mig först framhålla att jag anser att det är viktigt att alla har god tillgång till utbildning oavsett var de bor i landet och att den utbildning som ges är likvärdig så långt detta är möjligt. Glesbygd och stora avstånd mellan tätorter gör att det, som Marianne Andersson framhåller, är ett ofrånkomligt faktum att utbildningsmöjligheterna är sämre på landsbygden än i städer och tätorter. Kampanjen Hela Sverige skall leva! syftar till att lyfta fram alla resurser som tillsammans kan resultera i en levande landsbygd. Detta arbete, som drivs av staten genom glesbygdsdelegationen och en nationell folkrörelsekommitté med 98 medlemsorganisationer, pågår fortfarande. Sammanställningen av de många förslag som kommit fram genom arbetet i folkrörelseorganisationerna och som presenterades vid landsbygdsriksdagen i Umeå nyligen har överlämnats till regionalpolitiska kommittén som skall komma med sina förslag senare i vår. Glesbygdsdelegationen kommer, med resultatet från landsbygdsriksdagen som grund, att presentera en skiss för utvecklingen av landsbygden under 90-talet vid en konferens i september som avslutar kampanjarbetet. Detta dokument kommer att ingå i det material som skall ligga till grund för regeringens arbete med regionalpolitiska kommitténs förslag. I alla dessa sammanhang finns utbildningsfrågorna med. Även om det alltså nu är för tidigt att gå ut och ta ställning till vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta med anledning av kampanjen vill jag gärna understryka den stora betydelse som folkhögskolor och folkbildningsorganisationer har för en levande landsbygd. Regeringen har också markerat detta genom att ge studieförbunden tilläggsbidrag med 15 kronor per studietimme till verksamhet som bedrivs i stödområdena. Ett tilläggsbidrag med 40 kronor per studietimme ges för verksamhet som främst riktar sig till korttidsutbildade, som ju till stor del återfinns på landsbygden. Genom förslagen i årets budgetproposition, som för närvarande behandlas av riksdagen, kommer resurserna för studieförbundens verksamhet på kulturområdet att förbättras kraftigt. Kulturarbete är vid sidan av utbildning ett viktigt instrument för att ge alla delar av landet goda livsvillkor och krisdrabbade orter ny tillförsikt och framtidstro. De aktiviteter och det engagemang som kan utvecklas inom kulturlivet har en mycket stor betydelse för landsbygdens utveckling, och denna verksamhet är värd ökat stöd. Ett program för utveckling av distansundervisningen i Norrlands inland pågår på initiativ av universitetet i Umeå och med medel som regeringen har anvisat inom ramen för särskilda regionalpolitiska insatser i norra Sveriges inland och Norrbottens län (prop. 1987/88:64, bil.

Herr talman! Jag skall gärna göra några kommentarer till detta och till det övriga som Marianne Andersson har sagt. Ett av problemen i många av våra riksdagsdiskussioner, när vi talar om utveckling — det må vara av landsbygd eller av dåliga storstadsmiljöer, av skolor eller av kulturlivet i allmänhet — är att man alltid börjar så här: Det är många vackra ord som sägs, men inga konkreta åtgärder. Då lyssnar jag alltid mycket spänt efter vilka konkreta åtgärder det är som min kritiker vill föra fram. Den konkreta åtgärden visar sig alltid vara plus 8 kr. per studietimme, eller plus 52 milj.kr. på ett skolanslag, men konkretio nen når aldrig längre än till ett konkret belopp, som förutsättes i sig lösgöra de vackra tankar och de kloka konkretiseringar i fråga om praktiska åtgärder som önskas. Marianne Andersson är lika abstrakt som alla andra som för en sådan debatt. Jag måste alltså kvittera ”de vackra orden” med att säga att Marianne Andersson rör sig med abstraktioner. Hon hänvisar till alla de abstraktioner som kommer att förändras till konkreta, underbara ting, bara man får plus 8 kr. per studietimme. Men så enkla är faktiskt inte sambanden! Det är alltså inte fråga om njugghet. Med det parlamentariska system vi har är det naturligtvis alltid möjligt för varje opposition, och för varje tillfälligt formad majoritet gentemot en minoritetsregering, att lägga på några ”spänn” här och var, men verkligheten blir inte konkretare därför att man har 8 kr. mer i portmonnän. Det finns anledning för oss att ta upp en mycket mer konkret diskussion om vilka åtgärder som skall till. Vad är det för konkret uppmuntran som man skall visa? I själva verket har vi ju tillfört detta område betydande resurser. Vi har ökat anslagen i år; detta är om något en signal. Vi har med kampanjen Hela Sverige skall leva möjliggjort en vitalisering och frigjort skaparkraft hos väldigt många människor. Men vi kan aldrig reducera utvecklingen av landsbygden till att vara ett slags återbetalning av skattepengar enbart.

Herr talman! Jag vill nog ändå vidhålla att Marianne Andersson är förvånansvärt abstrakt i sin beskrivning. Det är klart att det är bra om folkhögskolorna kan ha kurser, men man måste ändå tala om vilka kurser man menar och hur de verkar för att förstärka landsbygdens ställning. Emellanåt har vi sett ganska desperata försök på andra områden, när man har placerat ut ganska främmande verksamheter. Det har gjorts investeringar som kan synas, i det längre perspektivet, ganska meningslösa. Vi har hört många diskussioner och sett många misslyckanden under åren, när man i skilda områden har försökt att utveckla en turism men i själva verket bara har åstadkommit att under en kort period gästarbetare kommit farande från Stockholm och utfört ett arbete, utan att på sikt möjligheterna ökat för en utvecklad och sig utvecklande glesbygd. Det är detta som gör att jag tycker det är viktigt att begära konkreta besked. För ordningens skull vill jag också erinra om att när det gäller exempelvis kulturstödet, är det inte på det sättet att anslagen till storstäderna skulle vara högre än de är till glesbygden. Tvärtom är det så att exempelvis den som går och ser en Riksteaterföreställning på en utpräglad glesbygdsort får en subvention på sin teaterbiljett som är minst två, ofta tre eller fyra, gånger så hög som subventionen är för den som besöker Dramatiska teatern i Stockholm. Detta är realiteten. Det beror naturligtvis på att det i Stockholm finns oerhört många människor som inte går på teatern. Det beror också på att Dramatiska teatern i Stockholm kan spela ett stort antal kvällar. Under den tid jag tillhört regeringen har vi medverkat till att rusta upp detta land med bygdegårdar, samlingslokaler och teaterlokaler, så att landsbygden nu har en mycket hög teaterstandard. Detta är ett enda exempel på vad man faktiskt gjort för att möjliggöra en kvalitativ förbättring av verksamheten även på den lilla orten. Detta har medfört att samhällets kostnad per teaterbesökare är betydligt högre i glesbygden än i storstaden.

Herr talman! Det är glädjande att inför årets biståndsdebatt kunna notera en ökad grad av samstämmighet i utrikesutskottets biståndsbetänkande. Detta tar inte främst sitt uttryck i ett minskat antal reservationer — de är många också i år — utan den ökade samstämmigheten märks framför allt i ett par av utskottets principiella ställningstaganden. Mest glädjande är att den mångåriga borgerliga kampen för att återfå ett särskilt miljöoch markvårdsanslag med ordentliga resurser nu kröns med framgång. Redan i budgetpropositionen fann regeringen för gott att ge upp 3 motståndet mot ett särskilt anslag för miljöoch markvård, och nu i utskottets behandling av proposition och motioner har detta anslag försetts med ytterligare 100 milj.kr. Detta innebär att kammaren i dag har möjlighet att rösta för ett miljöoch markvårdsanslag på 225 milj.kr., vilket borde kunna bilda en god bas för ett väsentligt utökat svenskt engagemang i kampen mot miljöförstörelsen i u-länderna. Vi har redan kunnat läsa i pressen att SIDA har uppmärksammat att verket nu får helt andra ekonomiska resurser till sitt förfogande för det angelägna miljövårdsarbetet. Det gläder mig och mina partikolleger att vi med beslutet om de 225 miljömiljonerna också får ett moderat motionsyrkande bifallet. Även i utskottets skrivningar om betydelsen av att stödja en demokratisk utveckling i den s.k. tredje världen är vissa framsteg att notera. De är dock inte tillräckliga och socialdemokraterna tycks ha väldigt svårt att gå från ord till handling på detta område. Därför föreligger reservationer om det borgerliga förslaget om ett särskilt anslag för demokratiutveckling, liksom om vårt moderata förslag om inrättande av ett särskilt institut för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Demokratimålet måste lyftas fram bättre i svensk biståndspolitik. Vårt bistånd har lidit av vänsterns tro på att socialistiska enpartistater är bra på att ombesörja utveckling. 80-talet har visat att det är den odemokratiska världen som inte kan lösa sina problem, medan den demokratiska och marknadsorienterade utvecklas. Afrikakännaren och statsvetaren Göran Hydén skrev i en intressant artikel i Dagens Nyheter för någon vecka sedan följande: ”SIDA, liksom andra givare har hittills gjort det lätt för sig genom att undvika det faktum att nästan alla de länder i Afrika man stöder är i behov av: en kraftig dos glasnost. En växande opinion i många afrikanska länder kräver detta. Givarna kan knappast undgå detta krav, i synnerhet om de tar demokratimålet i biståndet på allvar. Man får hoppas att denna fråga inte försvinner från biståndsdebatten. Utan ett mer öppet och pålitligt politiskt klimat i Afrika lär omvärldens miljarder vara till ingen nytta — även om man kommer överens om att lätta skuldbördan.” Herr talman! Svensk u-hjälp är bara en liten del i det komplicerade internationella mönster av politik, ekonomi och handel där u-länderna måste finna förutsättningarna för sin utveckling. Det är möjligt att det beslut som nu fattats inom GATT om att ta de första stegen mot en liberalare jordbrukshandel så småningom kan bli av mycket stor positiv betydelse för u-länderna. På samma sätt är den fortsatta hanteringen av skuldkrisen av strategisk betydelse för u-länderna. Sverige har all anledning att fortsätta att verka till u-ländernas förmån för att få en rimlig skuldhantering till stånd. Samtidigt som miljöförstörelsen fortgår och kampen mot svält och förtryck är långt ifrån vunnen i många av jordens länder, finns det anledning att med stor glädje välkomna de nya möjligheter till frihet och utveckling som nu öppnar sig för Afghanistans folk, för Namibias folk, för Kampuchea och för Centralamerika. Till denna lista av trolig regional konfliktlösning skulle jag också vilja lägga Afrikas Horn, men kan det inte, då inga ljusningar där ännu skönjes. Då biståndsministern är här i kammaren skulle jag vilka fråga henne direkt om det föreligger några försök från svensk sida att medla i denna konflikt eller att söka föra frågan till FN. Jag har förstått att utrikesutskottets sammanträffande med den etiopiske utrikesministern var föga uppmuntrande. Tragedin på Afrikas Horn får inte fortsätta att mötas av en relativ svensk tystnad. Största mottagare av svenskt bistånd är i nuläget det katastrofoch krigshärjade Mogambique. Berättelserna om MNR-gerillans härjningar är ohyggliga. Mogambique måste nu på samma sätt som Namibia bli föremål för det internationella samfundets uppmärksamhet så, att regional konfliktlösning kommer till stånd. Allt sydafrikanskt och annat utländskt stöd till MNR-gerillan måste upphöra. Som riksrevisionsverket påpekar i sin studie Lär sig SIDA? är måluppfyllelsen svag, och ett sjätte inofficiellt mål, Utbetalningsmålet, tenderar att skjuta undan de andra. Utbetalningsmålet är naturligtvis direkt påverkat av de stora reservationerna, nära 5 miljarder kronor, över vilka ingen kan vara tillfredsställd. Jag beklagar att folkpartiet inte gjort gemensam sak med centern och oss i denna fråga. I så fall hade kammaren i dag röstat för en parlamentarisk utredning om biståndet. Vi moderater vill ha ett kraftigt ökat anslag till de enskilda organisationerna. All erfarenhet förstärker intrycket av att det är de enskilda organisationerna som når fram till de fattigaste och mest utsatta grupperna och som bidrar till en demokratisk och pluralistisk utveckling. De enskilda organisationerna arbetar vid sidan av de etablerade maktstrukturerna och ser de mest utsatta. De kan göra mycket för att förbättra kvinnornas situation. Ett exempel bland många är den omtalade Grameen Bank i Bangladesh, som lånar till de allra fattigaste och nu når en halv miljon låntagare ute i byarna, varav 85 90 är kvinnor. Herr talman! Att bistå andra länder till utveckling är svårt. Det finns en påtaglig spänning mellan i-ländernas vilja att hjälpa och möjligheterna att åstadkomma resultat. Bistånd kan inte vara annat än hjälp till självhjälp. De avgörande ansträngningarna måste göras av u-länderna själva. Jag skulle vilja avsluta mitt inlägg här i dag med att peka på tre faktorer, som jag tror är avgörande för ett framgångsrikt nationellt och internationellt utvecklingsarbete. För det första måste samhället vara öppet. Kunskaper är en av de främsta resurserna i den förändring som världsekonomin nu genomgår. Kunskap och spridning av idéer kan föra utvecklingen vidare. I det demokratiska samhället finns respekt för kunskapen och det fria tänkandet. I demokratierna kan teser öppet prövas och accepteras eller förkastas. Genom yttrandefriheten och rätten att bilda föreningar eller företag kan idéer spridas och utvecklas. För det andra måste samhället byggas på stimulans, företagande och en fri marknad. Också för detta har vi fått bevis under det sena 80-talet. Allt fler inser att central planering och byråkrati inte kan hålla jämna steg eller mäta sig i kraft med den tekniska och marknadsekonomiska utvecklingen. Välstånd skapas inte av byråkratier, och enbart planer skapar ingen tillväxt. Samspelet mellan olika aktörer på marknaden är drivkraften i alla bestående framsteg. Det är enskilda människor som genom sin egen initiativkraft och sitt eget arbete skapar framåtskridande. För det tredje måste samarbetet mellan länder och folk öka. Genom samarbete ökar förståelsen och viljan att bidra till en rimligare fördelning av välfärden. Genom samarbete undanröjs avund och misstro. Samarbete ger grunden för ett liv i fred. Herr talman! Mina partikolleger kommer under den efterföljande debatten att ta upp olika ämnesområden till en noggrannare behandling än jag har gjort i detta första anförande. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som finns fogade till detta betänkande.

Herr talman! Utvecklingen i världen i dag kan tecknas i både ljusa och mörka färger. Vill man se alla svårigheter som tornar upp sig behöver man sannerligen inte leta efter dem — svält, krig, miljöförstöring, de fattiga ländernas skuldkris, befolkningsexplosion, aids, barnadödlighet, apartheid. Bilden kan tecknas mycket mörk och dyster. Men man kan också söka, och finna, positiva och ljusa inslag i det som sker i vår värld, t.ex. förbättrade relationer mellan stormakterna, vissa, om än små, resultat i vad gäller nedrustningssträvandena och större öppenhet i Sovjetunionen. Barnadödligheten har halverats sedan 1950-talet i tredje världen, där också medellivslängden har ökat sedan dess med 50 26 och skrivkunnigheten mer än fördubblats. Regeringen har i biståndspropositionen lyft fram denna mer optimistiska bild under rubriken Bistånd mellan krig och fred. Första meningen under den rubriken lyder: ”I tredje världen har under större delen av 1980-talet fler konflikter utspelat sig.” När jag läste rubriken och den här meningen flög mina tankar ner till Zimbabwe, där jag för några månader sedan stod framför ett sönderbombat hus — sönderbombat under Zimbabwes frihetskrig. När jag stod där framför ruinen och den sönderbombade verandan, drog jag mig till minnes vad den sydafrikanske gruvägaren sagt till mig just på den platsen framför sitt eget hus 25 år tidigare. Det var under Ian Smiths dagar och tiden för UDI. Den vite gruvägarens ord föll ungefär så här: Visst — jag förstår väl — och kan väl erkänna att afrikanerna en dag i framtiden kommer att regera det här landet. Men det skall jag säga dig, det blir inte utan krig. Och innan vi vita tvingas lämna landet — om det nu blir så — då kommer vi först att spränga alla vägar, järnvägar, broar, sjukhus, skolor, ja allt. Afrikanerna skall få ta hand om landet såsom vi en gång fann det — vi som har byggt landet. Ja, så lät det från en vit rhodesier— för 25 år sedan. Nu stod jag alltså åter på samma plats och kunde konstatera att det enda som var förstört i området efter frihetskriget var gruvägarens eget hus. Allt annat i området var intakt. Vägar och broar var farbara och skolor och sjukhus fungerade. Jag har velat berätta om denna upplevelse dels för att visa på den oförsonliga och destruktiva inställningen vi så ofta möter bland vita sydafrikaner som försvarar apartheidsystemet, dels att utvecklingen förvisso inte följer de mönster de själva har tänkt sig. Hela södra Afrika är i dag ett mycket känsligt område som lätt kan explodera i ett storkrig. Men må utvecklingen bli så som rubriken i Prot. 1988/89:99 propositionen lyder ”Bistånd mellan krig och fred”, inte mellan krig och 19 april 1989 krig. Herr talman! Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår jord och för människans framtid. Solidariteten måste vara gränslös. Vi i de rika länderna måste öka våra insatser för att solidariskt stödja människorna i u-länderna i deras ansträngningar mot fattigdom och nöd, för frihet och självständighet. Vi kan dock konstatera att klyftan mellan rika och fattiga länder bara ökar och att den ekonomiska utvecklingen i många u-länder är mycket svag. Ofta håller den inte jämna steg med befolkningsutvecklingen. Biståndet måste mot bakgrund av de stora behoven i mottagarländerna ha en särställning i budgetarbetet. Även i situationer när besparingar på alla andra områden diskuteras skall biståndet skyddas. Samtidigt vill vi effektivisera biståndet, inte för att ge mindre utan för att kunna hjälpa fler. Folkpartiet motsätter sig därför alla manipulationer och nedskärningar av | u-landsbiståndet. Vi menar att enprocentsmålet är ett moraliskt bindande åtagande gentemot de fattiga länderna. Det får inte användas som kortsiktig budgetregulator. Enligt vår uppfattning motiverar situationen i världen utökade svenska biståndsinsatser. Det är nu dags att formulera en ny långsiktig ambition för u-landsbiståndet. Målet bör vara 2 26 av bruttonationalinkomsten. Jämfört med behoven kommer också ett sådant bistånd att vara endast ett marginellt bidrag till lösningen av u-ländernas problem. Jag vill på denna punkt citera Inga Thorsson i Dagens Nyheter den 4 januari i år. Hon påminner i sin artikel både om de väldiga behoven och om den ökade biståndsviljan och fortsätter: ”Det finns en grund att stå på för en regering som vill satsa djärvt på att gå utöver delmålet 1 procent för att i varje fall nå de 2 procent som är ett minimum för en anständig målsättning enligt Tinbergens undersökningar”. Inga Thorsson slutar sin artikel på följande vis: ”Kan vi på nästa socialdemokratiska partikongress, 1990, få se parollen "Ett rättvisare Sverige, en rättvisare värld. Två procent i utvecklingsbistånd.” ” Jag bollar frågan vidare till socialdemokraterna i kammaren med biståndsminister Lena Hjelm-Wallén i spetsen. Stödjer ni Inga Thorssons förslag? Det vore onekligen intressant att få besked på den punkten här i dag. | Tyvärr kan jag konstatera att moderaterna inte heller i år ställer upp på enprocentsmålet. Det beklagar jag verkligen. Det vore onekligen värdefullt om Sveriges riksdag enigt och solidariskt kunde slå vakt om enprocentsmålet. Det vore en styrka inför hemmaopinionen och inför världen i övrigt om vi vore överens. Nu anser moderaterna att ett av världens rikaste länder inte har råd att avstå 1 96 av sin nationalinkomst till världens fattiga. Jag frågar: Om vi i Sverige inte har råd, vem skulle då ha råd att avstå 1 96? I olika internationella sammanhang har vi arbetat för ett obundet bistånd, bistånd som ges utan krav på upphandling i givarlandet. Det råder inget tvivel om att obundet bistånd är att föredra. Bundet bistånd strider mot frihandelstanken. Mottagarlandets valfrihet begränsas. Det riskerar att fördyra de upphandlade varorna, eftersom konkurrensen begränsas. I svensk biståndsdebatt har krav på en ökad andel bundet bistånd framförts 7 från framför allt industrin och moderaterna. Inte sällan har samma debattörer på en gång begärt högre effektivitet och ökad bindningsgrad. Det resonemanget håller inte. Vi är också kritiska till det svenska u-kreditsystem som nu har varit i bruk under en längre tid. Jag är övertygad om att de biståndsmedel som vi under årens lopp har anslagit till detta hade kunnat användas på ett bättre sätt, till andra angelägna behov i u-länderna. Det är därför vi önskar se systemet med u-krediter omprövat till förmån för ett obundet gåvobistånd. Vi föreslår därför att denna anslagspost nästa budgetår begränsas till 300 milj.kr. 1985 beslutade riksdagen att en del av livsmedelsbiståndet skall upphandlas till regleringspriser. Vi har från folkpartiet under en följd av år begärt att detta system skall avskaffas. Det är därför glädjande att nu kunna konstatera att biståndsmedel inte längre skall få användas för att täcka den merkostnad som uppstår när svenskt spannmål som är avsett som livsmedelshjälp köps upp till svenska regleringspriser i stället för till det lägre världsmarknadspriset. Detta ligger helt i linje med vår syn på att biståndet skall vara obundet. Varaktig fred kan endast bygga på jämlika förhållanden mellan olika stater och på respekt för mänskliga rättigheter inom varje stat. Det gäller också u-länderna. De inre konflikterna är starkast och den ekonomiska utvecklingen svagast i de länder där de mänskliga rättigheterna respekteras minst. Det behövs en ny internationalism, där frihet från inhemskt våld och förtryck ges lika stor vikt som frigörelse från utländska kolonisatörer och imperiebyggare. Det finns en rad krav som bör vara uppfyllda för att en stat skall kunna räknas till kretsen av demokratier, t.ex.: — Det skall hållas fria och hemliga val. — Det skall råda en vidsträckt yttrandeoch organisationsfrihet. — Den politiska mångfalden måste vara säkerställd genom fri partibildning och flerpartisystem. Att bygga upp en demokratisk stat tar tid. Det är ett tålamodskrävande och mödosamt arbete. Det är emellertid en sak att vara medveten om svårigheternaien demokratisk utvecklingsprocess och en helt annan att ställa målen — fria val, yttrandefrihet och politisk mångfald t.ex. — lägre, och ge själva demokratibegreppet en vag och diffus tolkning. I den svenska biståndsdebatten fanns det ett tag — och finns kanske delvis ännu — en tendens att bagatellisera demokratimålet, att se politisk frihet som en överflödsvara fattiga länder inte har råd med. Det är en inställning som ett liberalt parti aldrig kan acceptera. Det är glädjande att allt fler numera anslutit sig till vår uppfattning. Det är vår bestämda uppfattning att demokratimålet hittills — trots att det fått ökad uppmärksamhet de senaste åren — spelat en alltför undanskymd roll i den praktiska utformningen av det svenska biståndet. Det bör understrykas att en friare ekonomi med en livaktig småföretagsamhet innebär mångfald och en begränsning av statens makt på ett sätt som gynnar — om än inte garanterar — en utveckling i demokratisk riktning. Det är till fördel både för demokratin och för den ekonomiska utvecklingen i u-länderna om centralstyrningen minskar, marknaden uppmuntras och entreprenörskap får stöd. Det är viktigt att ge utrymme för kreativitet och skapande människor. I länder där demokratin fortfarande är ung är stöd till organisationer och politiska föreningar särskilt angeläget. De demokratiska institutionerna är i allmänhet ännu bräckliga, folkrörelsetraditionerna ofta mycket begränsade och partierna svaga. Även begränsade biståndsinsatser under demokratins känsliga barndom kan därför vara av stort värde. Här kan förslaget om bistånd via svenska stiftelser få stor betydelse. Men även andra demokratistödjande insatser bör komma i fråga. Det är glädjande att anslagsposten Särskilda program numera kan användas i detta syfte. Anslaget bör höjas med 20 milj.kr. för utökat bistånd av detta slag. Herr talman! Enskilda organisationer, särskilt missionen, utgjorde pionjärerna i svenskt internationellt solidaritetsarbete i de fattiga länderna. Den kunskap, erfarenhet och förståelse för de människor och kulturer det rör sig om som organisationerna har givit har varit ovärderlig. Ideella organisationer har ofta lättare att nå ut till de människor som verkligen behöver hjälp och når beundransvärda resultat med blygsamma insatser. De har ofta en erfarenhet av u-landsarbete som sträcker sig långt utöver vad de statliga biståndsorganen kan uppvisa. Åtskilliga har genom åren skaffat sig en lokal kunskap som gör insatserna effektiva. Ideella organisationer är flexibla och kan gå direkt på problemen utan formella omvägar. Deras administration på hemmaplan är oftast liten och obyråkratisk. De har kontakter med organisationer i mottagarlandet, vilket är en av förutsättningarna för att svenska ansträngningar skall mötas av motsvarande engagemang ute på fältet. Folkpartiet föreslår i en motion till detta riksmöte en avdragsrätt för gåvor till internationellt bistånd. Det är angeläget att på detta sätt uppmuntra enskilt ansvarstagande för hjälpen till de fattiga länderna. Förslaget kan också bidra till att större resurser överförs från Sverige till u-länderna. En långsiktig utfästelse bör nu ges om fortsatt växande anslag till en miljard om fem år. Det skulle öka organisationernas möjligheter att planera för nya insatser och vidga sin biståndsförmedlande kapacitet. För nästa budgetår bör anslaget höjas med 50 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Herr talman! Sex gånger fler människor dog i katastrofer under 1970-talet än under 1960-talet. Det börjar bli alltmer uppenbart att många av dessa katastrofer, och inte minst den omfattning de får, egentligen är ett resultat av miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser. Detta är i sin tur i stor utsträckning en direkt följd av fattigdomen och underutvecklingen i sig. Katastrofförebyggande bistånd är därför, vilket inte minst Röda korset övertygande visat, av största vikt både för att rädda människor undan kommande katastrofer och för att bidra till en utveckling som minskar risken för kommande katastrofer. Vårt bistånd bör därför i högre grad inriktas på katastrofförebyggande insatser. Miljön får inte betraktas som en avgränsad sektor i biståndet. Sambanden mellan miljövård och utveckling är så starka att de måste påverka allt bistånd. Huvuddelen av miljövårdsinsatserna måste därför ske i form av miljöhänsyn i alla utvecklingsprojekt som påverkar miljön. Det är därför nödvändigt att varje biståndsinsats som kan komma att påverka miljön kombineras med miljökonsekvensanalyser. Under rubriken Särskilda miljöinsatser har utskottet inte nöjt sig med de 125 miljoner som regeringen har föreslagit. Ett enigt utskott har i stället, vilket påpekats tidigare här i dag, föreslagit en höjning av miljöanslaget med 100 milj.kr. till 225 miljoner. Samtidigt föreslår utskottet att en del av dessa pengar skall få användas för en förstärkning av utrikesförvaltningens och SIDA:s administrativa resurser på miljöbiståndsområdet. Detta överensstämmer med folkpartiets uppfattning att det inte är försvarligt att låta anslagen för personalresurser förbli oförändrade samtidigt som biståndsanslagen växer i enlighet med vårt enprocentsåtagande. Slutligen, herr talman, vill jag lyfta fram ett av de allvarligaste och svåraste problem vi har att tackla vad gäller biståndet till de allra fattigaste länderna, nämligen skuldkrisen. I dag räknar man med att u-ländernas samlade skulder uppgår till den enorma summan av 1,2 billioner dollar. Det kommer att fordras en mycket generös inställning från långivarnas sida för att lösa detta skuldproblem. Det fordras både generösa skuldavskrivningar och hjälp och stöd till olika återhämtningsprogram för att komma till rätta med detta stora problem. Kanske skuldproblemet är ett av 90-talets allvarligaste hot mot en positiv utveckling för utvecklingsländerna. Den s.k. Bradyplanen, som går ut på att reducera skulderna genom avskrivningar, har kommenterats av bl.a. finansminister Kjell-Olof Feldt, somien tidningsintervju ställt sig kritisk till planen. Kjell-Olof Feldt säger sig inte tro på något allomfattande grepp för att klara skuldkrisen. Det vore intressant att höra om biståndsministern delar finansministerns uppfattning. Vilken metod man än väljer brådskar det, annars kan det visa sig att vi går in i 90-talet med än större problem för utvecklingsländerna. Herr talman!

Herr talman! Jag tänker inte kommentera alla de 19 punkter där vi i centern har funnit anledning att reservera oss i detta betänkande. Några särskilt viktiga reservationer kommer senare i debatten också att kommenteras av Karin Söder och Birgitta Hambraeus. Jag tänkte i stället lyfta fram några principiella frågor som vi har tagit upp dels i vår partimotion om biståndsfrågor, dels i reservationerna. Ordet utvecklingsländer ger uttryck för en förhoppning om en utveckling bland jordens fattiga länder, en utveckling ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt. Även vi själva behöver ju i och för sig också utvecklas på många områden. Vi har bakom oss en ganska lång period då man i de berörda länderna genom internationellt samarbete och genom stora insatser försökt komma till rätta med de stora fattigdomsproblemen. Vi har bakom oss två s.k. utvecklingsårtionden. Men trots allt detta finns det anledning till en del ganska dystra reflexioner när vi ser på den utveckling som många av de fattigaste länderna har genomgått. 1980-talet har varit en period av ganska enastående ekonomisk tillväxt om vi ser till världen i dess helhet. Det har i och för sig varit en tillväxt som många gånger har skett till priset av Prot. 1988/89:99 miljöförstöring och växande sociala problem på en del håll. Men mätt i 19 april 1989 ekonomiska termer har 1980-talet naturligtvis varit en framgångsperiod för världen. Det har inte satt särskilt djupa spår i flertalet av de fattigaste länderna i världen. Där har 1980-talet i stället präglats av stagnation och i många fall rent av tillbakagång. För de allra fattigaste människorna i de fattiga länderna har 1980-talet varit en period av djupnande misär och av alltmer desperata livsbetingelser. På alltför många ställen över alltför stora områden i vår värld har själva den biologiska och ekologiska grundvalen för människors försörjning blivit allt allvarligare hotad.

Och det är de fattigaste människorna som alltid drabbas hårdast. Den här i många fall ganska dystra utvecklingen har skett samtidigt som det ändå har gjorts, som jag sade, betydande ansträngningar för att åstadkomma en positiv ekonomisk utveckling. Många av de länder som kan notera den här typen av växande problem är huvudmottagarländer också för svenskt bistånd. Jag tycker, herr talman, att det finns anledning, mot bakgrund av de erfarenheter som vi har fått, att nu allvarligt grubbla över om Sveriges bistånd har den rätta inriktningen, om vi i Sverige har formulerat de rätta målen, om vi framför allt har skapat de rätta metoderna för att nå de mål som vi sätter upp för oss. I många fall kan man säga att utvecklingsländernas utvecklingsprinciper befinner sig i en kris. Kanske befinner sig också den industrialiserade världens bistånd i någon form av kris där det är dags att besinna sig, att tänka efter och att se om vägarna är de rätta.

Når vårt bistånd ut till de allra fattigaste, eller åtminstone till de stora massorna av fattiga, eller bidrar det till att skapa nya sociala klyftor i u-landssamhällena? Bidrar vårt bistånd, i enlighet med det nya biståndsmål som vi fattade beslut om för inte så länge sedan, verkligen till att skapa en bättre miljö i u-länderna, eller medverkar vårt bistånd till att metoder som i stället förvärrar skövlingen av naturen införs?

Det finns många exempel på det. Det här är en utvecklingsfilosofi som Världsbanken i stor utsträckning står för, men det finns också tendenser till detta i det svenska biståndet. Allt detta sammanta 11 get ligger bakom det krav på en parlamentarisk utredning om det svenska biståndet som centern har fört fram.

Det är dags för en utvärdering och en policydiskussion. För oss är det då klart att Sverige i sitt bistånd måste ge en särskild prioritet åt åtgärder som innebär att man skall rädda den biologiska grundvalen för människornas försörjning och överlevnad och att rädda naturen och miljön.

Framför allt är det viktigt att vi får en samlad översyn och utvärdering. Det är mycket beklagligt att socialdemokraterna och regeringen inte är intresserade av att medverka till en sådan samlad u-landsdiskussion i Sverige och en samlad utvärdering. Vad man gör är att ta upp diverse delproblem och se på dem, men det är trots allt helheten som är det viktiga. Jag tycker att socialdemokraterna hukar en del för de stora och allvarliga u-landsfrågorna. Olyckligtvis har det hittills i utrikesutskottet varit så att socialdemokraterna har fått hjälp av folkpartiet när det gällt att stoppa de krav på en samlad biståndspolitisk utredning som alla övriga partier här i riksdagen står bakom. Det är olyckligt, och jag är litet förvånad. Folkpartiet är ett parti med höga ambitioner på biståndsområdet. Det är någonting som vi verkligen uppskattar hos folkpartiet. Folkpartiet ger uttryck för en vilja att kraftigt öka de ekonomiska ramarna för biståndet, och det är en målsättning som det kan ligga mycket i. Men folkpartiet är inte berett att lägga den grund som vi måste ha för ett bra bistånd, nämligen en grundläggande genomgång av biståndets innehåll. Socialdemokraterna har ju inte i det förflutna haft lika hög ambitionsnivå när det gäller att utveckla biståndet som både folkpartiet och centern. Därför kan kanske den svala attityden vara mera förståelig, men den är inte desto mindre olycklig. Jag skulle vilja vädja till regeringen att tänka om på den här punkten. Grunden för ett bra svenskt bistånd är en bred folklig förankring. Vi vet att vi har en bred uppslutning kring det svenska biståndet. Men det är viktigt att bibehålla den och förstärka den. En av de viktigaste förutsättningarna för att få en bred folklig förankring för vårt bistånd är att människor känner att detta är väl använda resurser, att biståndet når dit det skall nå, att biståndet tillfredsställer de behov som det skall tillfredsställa. Mot bakgrund av de erfarenheter som vi har av utvecklingen i många u-länder kan det uppstå en viss tveksamhet om detta. En beredvillighet att ta upp biståndet till en samlad analys skulle också kunna innebära att den här tveksamheten kunde minska och uppslutningen kring det svenska biståndet förstärkas. Så, herr talman, ett omtänkande och ett nytänkande från regeringens sida i fråga om en samlad översyn av biståndet vore väldigt bra. Det finns flera andra viktiga markeringar i det betänkande som vi nu Prot. 1988/89:99 behandlar. En del är vi eniga om, en del är vi mindre eniga om. Det är viktigt — 19 april 1989 att notera att utrikesutskottet samlat sig kring en kraftig ekonomisk förstärkning när det gäller det miljöinriktade biståndet. Länge fick de icke-socialistiska partierna kämpa förgäves för att få särskilt riktade ekonomiska resurser för det miljöinriktade biståndet. I år gick regeringen med på ett sådant anslag, och vi lyckades ena utrikesutskottet, naturligtvis under hotet att socialdemokraterna annars skulle drabbas av ett voteringsnederlag, om en kraftig utökning av detta bistånd. Det är bra. En annan viktig profil är stödet till södra Afrika. Södra Afrika är ju ett exempel på hur förtryck av mänskliga rättigheter skapar krig, elände, lidande, hinder för utvecklingen. Det är bra att Sverige ger södra Afrika hög prioritet i sitt bistånd. Vi för vår del är t.o.m. beredda att gå något längre än vad majoriteten gör. Vi tar också upp viktiga frågor som rör mänskliga rättigheter, barnens situation, samarbete med andra länder, inte minst på det nordiska området. Det här är frågor som bl.a. Karin Söder och Birgitta Hambraeus kommer att beröra ytterligare. Jag vill, herr talman, avslutningsvis yrka bifall till de centerpartistiska reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag vill något kommentera Pär Granstedts litet kritiska hållning till att folkpartiet inte skulle vilja utreda biståndet. Det är inte riktigt så. Vi har i olika sammanhang fört fram önskemålet om att man skall utreda biståndsfrågan, men vi har då inte velat ta hela biståndspaketet i ett enda sammanhang. Det skulle bli en gigantisk och ganska svåröverskådlig utredning. Däremot är vi positiva till att se på olika delar av biståndet. Vi har i det ärende som vi behandlar i dag tillsammans med socialdemokraterna fått en majoritet för att vi skall ha en utredning om det multilaterala biståndet. Det pågår utredningar även på andra områden. Vi tror att om vi skulle få en sådan gigantisk utredning, skulle vi också få en diskussion om biståndets vara eller icke vara totalt sett. Det tror vi är olyckligt. Pär Granstedt menar att en sådan utredning skulle kunna ge en positiv bild hos svenska folket om biståndet. Men alla undersökningar visar ju att svenska folket i dag i stor utsträckning stödjer biståndet.
Herr talman! Jag vet ju att folkpartiet är berett att acceptera att man utreder skilda delar av biståndet. Samma inställning har socialdemokraterna. Men det olyckliga är ju att det blir en uppstyckning av vår översyn av biståndet.

Då kan vi inte bara säga: Nu tittar vi på det multilaterala biståndet, och nu tittar vi på biståndet via SIDA eller BITS osv. Det är den samlade effekten av de svenska biståndsansträngningarna 13 som är det viktiga. Uppdelningen till SIDA, diverse FN-organ, BITS osv. är bara medlen för att nå det samlade målet. En totalsyn av det svenska biståndet och de mål som vi skall nå missar vi med den uppstyckning som socialdemokraterna och tyvärr även folkpartisterna nu går in för. Det är litet förvånande att Karl-Göran Biörsmark tror att en sådan samlad u-landsdiskussion i Sverige skulle försvaga biståndsviljan. Det tycker jag är ett uttryck för en bristande tilltro. Jag undrar om det var så väldigt genomtänkt. Det är väl snarare så att ju mer vi kan visa att vi faktiskt uträttar saker med vårt bistånd, ju mer vi visar vår vilja att göra biståndet effektivare och mera målinriktat, desto starkare blir också biståndsviljan hos svenska folket.
Herr talman! En samlad diskussion om vårt bistånd för vi ju varje år här i kammaren, så den diskussionen återkommer vi ständigt till. Vi har just nu en samlad diskussion om svensk bistånd. Det är ju också vad vi i utskottet har arbetat med under en längre tid. Den diskussionen förekommer alltså och den skall vi naturligtvis fortsätta med. Att komplettera diskussionen med en parallell debatt tror jag inte är till gagn för helheten. Det kan hända att jag uttryckte mig litet oklart när det gällde svenska folkets vilja att ställa upp på svenskt bistånd. Jag tog upp den frågan därför att Pär Granstedt, som framgår av hans anförande, menade att det fanns en risk för att stödet till svenskt bistånd skulle minska om man inte har en bred utredning. Men det tror inte jag och därför yttrade jag mig på den punkten. Jag tror att en samlad debatt om svenskt bistånd både här och i andra sammanhang är den debatt som bäst tjänar syftet, helheten.
Herr talman! Vad Karl-Göran Biörsmark sade var att en sådan här omfattande biståndspolitisk utredning skulle kunna leda till en minskad biståndsvilja. Men det var kanske inte riktigt genomtänkt. Jag tror att vi är eniga om att en biståndspolitisk debatt som förs på sakliga grunder främjar biståndsviljan. Men sedan har jag, uppriktigt sagt, litet svårt att förstå logiken i det folkpartistiska resonemanget. Karl-Göran Biörsmark säger att det här är alldeles för omfattande frågor för att de skall kunna behandlas i en enda utredning. Men i nästa andetag säger han att det räcker med ett par timmars debatt här i kammaren och några sammanträden i utrikesutskottet för att vi skall få grepp över denna helhet, som alltså alldeles nyss var så omfattande att inte ens en statlig utredning skulle kunna lyckas med det. Jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Snarare är det nog så, att den årliga genomgången i utrikesutskottet och här i kammaren med nödvändighet blir ganska ytlig. Det tror jag att vi alla upplever. Vi har faktiskt haft biståndspolitiska utredningar tidigare. På det sättet har vi ju en chans att med några års mellanrum göra en mera grundlig genomgång av svenskt bistånd i dess helhet. Det har alltså faktiskt varit en tradition. Efter några års biståndsverksamhet görs en totalöversyn. Sedan går man vidare. Jag tycker att det är en fin tradition som vi skall fortsätta med. Biståndet behöver den här typen av kontrollstationer, för då kan vi se till att Prot. 1988/89:99 vi har det grepp över biståndets inriktning som vi behöver ha. 19 april 1989 få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i utrikesutskottets betänkande 18 samt till reservationerna 24, 37 och 55. Jag har gjort markeringar på, tror jag, 36 punkter i betänkandet. Jag kan inte ta upp alla här. Men jag kan lugna talmannen med att säga att jag naturligtvis inte kommer att begära rösträkning när det gäller de 36 reservationerna, utan jag nöjer mig med ett fåtal. Under många år har Vietnam varit den stora hackkycklingen i svensk biståndsdebatt. Det är främst moderaterna som har stått för hackandet. Ett huvudargument mot Vietnam har varit dess närvaro i Kampuchea. Jag skall inte ta upp en ny debatt om orsakerna till denna militära närvaro. Jag vill bara säga att debatten har varit onyanserad i många avseenden. Nu har Vietnam och alla andra inblandade parter träffat en fredsuppgörelse som innebär att alla vietnamesiska trupper skall vara borta från Kampuchea senast september detta år. Det gäller också all annan inblandning. Vi i vpk hälsar detta med stor tillfredsställelse. Därmed undanröjs ett avgörande hinder för relationerna mellan Sverige, Vietnam och Kampuchea. Vi utgår från att Sverige nu ännu mera aktivt kommer att gå in i biståndssamarbete med Vietnam och Kampuchea. Behovet av insatser i dessa två länder är enormt. Vi får inte glömma bort USA:s barbariska krig mot Indokina. Vi får inte glömma bort det gigantiska miljökriget, historiens första. USA spred exempelvis 72 miljoner liter växtgifter över Vietnam. Antalet cancerfall och fosterskador har ökat katastrofalt på grund av detta miljökrig. Väldiga arealer åkermark och skog har förötts. Sverige bör nu också aktivt engagera sig, inte minst i internationella fora, för att USA skall betala de krigsskadestånd som man förband sig att stå för vid fredsuppgörelsen. U-ländernas villkor har försämrats drastiskt under 80-talet. Flertalet u-länder har inte längre råd att ta emot utvecklingsbistånd utan måste hållas vid liv genom katastrofhjälp, importstöd och andra akutinsatser. De biståndspolitiska målen urholkas. Det är inte längre tal om att höja de fattiga folkens levnadsnivå, utan nu gäller det att neutralisera de värsta effekterna när denna nivå sjunker. De ekonomiska och sociala klyftorna växer. När internationella valutafondens rådgivare flyttar in i u-ländernas finansministerier och när deras centralbanker övervakas av bankkonsortiernas utposterade inspektörer, finns det inte mycket kvar av ländernas oberoende. Sådana demokratiska rättigheter som pressfrihet och strejkrätt avskaffas. Undantagstillstånd införs. Mark och vatten överexploateras för att man skall kunna öka exporten och klara skuldtjänsten. Nya miljöoch svältkatastrofer följer. Vad vi bevittnar är en utvecklingskris. 15 Oroväckande tendenser framträder i den svenska biståndspolitiken. Landprogrammeringen överges. Regeringen talar alltmer om tillväxt som själva förutsättningen för att de fattiga folkens levnadsnivå skall kunna höjas, som ett mål överordnat övriga mål. Tillväxt och utveckling är inte samma sak. Än mindre är tillväxt liktydigt med hållbar utveckling. En allt större del av biståndspengarna går till de multilaterala utvecklingsbankerna. För att lindra följderna av världsbankens och IMF:s strukturanpassningsprogram måste sedan nya biståndspengar anslås. Skuldförhandlingarna har överförts från UD och SIDA till finansdepartementet. Mer och mer av biståndet går till länder som inte är särskilt fattiga och som för en politik som inte medverkar till en höjning av de fattigas levnadsnivå. Länder som verkligen försöker göra detta får pekpinnar av regeringen. De skall, som i fallen Mogambique, Tanzania och Zambia — gå med på IMF:s villkor för att få fortsatt bistånd. Herr talman! Sverige visar dubbla ansikten mot tredje världen. Sverige arbetar för nedrustning men subventionerar samtidigt Bofors export av vapen till Indien, något som behövs därför att de religiösa, etniska och sociala konflikterna i detta land växer — konflikter som skulle kunna lindras om rustningsmiljarderna i stället kunde användas för ökad social rättvisa. Mot bakgrund av vad jag här kort har framfört anser vi i vpk att det behövs en ny bred u-landspolitisk utredning. Nu föreslår en utskottsmajoritet bestående av folkpartiet och socialdemokraterna att en utredning angående det multilaterala biståndet skall tillsättas. Det är en halv seger, enligt min uppfattning, men vi anser ändock att vårt krav om en utredning av hela det svenska biståndet i framtiden bör ske. Likaså bör redan nu fastslås att biståndet skall vara 2 20 av BNI år 1995. Herr talman! Jag vill nu mera konkret gå in på den stora och avgörande frågan när det gäller förhållandena i tredje världens länder, nämligen den s.k. skuldkrisen. Alla vi som var engagerade i solidariteten med fattiga och förtryckta under 70-talet minns mycket väl hur intensivt man då diskuterade en ny ekonomisk världsordning. Vart har detta tagit vägen? Det har ersatts med något så fint som ”strukturanpassningsprogram”. Lena Hjelm-Wallén, utrikesutskottets majoritet, Gyllenhammar, Nicolin, IMF och Världsbanken talar alla om strukturanpassningsprogram i uländerna. Vad ligger bakom detta strukturanpassningsresonemang för u-länder? Devalvera och strama åt kreditmarknaden; sänk skatterna; minska socialutgifterna och slopa subventionerna på livsmedel och tjänster; avskaffa valutarestriktionerna; exportera — det är vad som döljer sig bakom strukturanpassningen. Om inte u-länderna gör detta, får de inga nya lån eller omförhandlingar av de lån som de redan har. De får inga nya lån för att kunna betala ränta på de svindlande summor som de stora bankerna i bl.a. USA och Japan lånade ut efter den s.k. oljechocken 1973. U-ländernas samlade skuldbörda uppgår i dag till 1 320 miljarder dollar. Många u-länder har fått dessa skulder i arv efter en massa diktaturregimer. Skuldtjänsten pumpar kapital från u-länderna till i-länderna. 1982—1987 var Hur har denna skuld uppkommit? Ja, det finns många förklaringar till detta, och låt mig nämna några. Legitima lån har tecknats till överenskomna villkor. Lån har tecknats av korrupta och diktatoriska regimer, sedan speciella lobbygrupper i de industrialiserade länderna har tryckt på. Skuldbördan har ökat på grund av | oordning i det internationella monetära systemet. Försämrade handelsvillkor har också indirekt lett till en ökad skuldbörda och kraftigt försämrade möjligheter att betala av på skulden. Regeringen och majoriteten i utskottet ställer upp bakom IMF:s och Världsbankens s.k. strukturanpassningsprogram. De ställer sig bakom kravet att u-länderna skall betala sina skulder. Nu är det inte så att vpk motsätter sig strukturanpassningar, men vi anser | att de måste se helt annorlunda ut. Det måste handla om jordreformer som kan ge mat åt folk i u-länderna, och inte om att mat tas från u-ländernas jordar, som förser den rika världen med speciella produkter till priser som bestäms av de transnationella företagen. Det måste ställas krav på nedskärningar av militärkostnaderna. Den rika överklassen i många u-länder måste klämmas åt. De miljarder av lånen till u-länderna som har förvandlats till kapitalflyktspengar och förvaltas i de banker som lånat ut måste återföras till u-länderna. Sådana villkor ställer inte IMF, Världsbanken, Lena Hjelm-Wallén eller majoriteten i utrikesutskottet. Hur skulle det vara om ni en aning stannade upp och lyssnade på alla de människor som nu drabbas av ert honnörsord strukturanpassningsåtgärder? Fråga kvinnorna i Nigeria som är så undernärda att de föder barn som väger under 2 kg — barn som får bestående hjärnskador. Fråga den fattige bonden i Argentina vad han får betalt för sina slaktdjur när Argentina exporterar köttet till McDonald's hamburgerbarer och vad som blir över för den fattige. Ni kommer kanske någon gång till Rio de Janeiro. Ta då och besök denna stads soptippar, som översvämmas av unga och gamla, som blir fler och fler. De kan berätta att det organiska innehållet i dessa soptippar minskar drastiskt. När de skuldsatta länderna tvingas skära ner på hälsovård och utbildning ökar barnadödligheten och analfabetismen. 1988 dog en halv miljon barn i u-världen till följd av det som kallas skuldkrisen. UNICEF kallar detta ”en illgärning mot en stor del av mänskligheten”. Jag skulle kunna fortsätta i oändlighet och visa på vad imperialismen orsakar världens fattiga. Jag skall avsluta med några exempel till. I Centralamerika har över 60 96 av skogen skövlats för att producera kött för Nordamerika. I norra Mexico används grundvattnet för att odla grönsaker för export till USA. Botswana har satsat på köttexport till EG. Detta har lett till överbetning och ökenspridning. Befolkningen livnärs med utländsk livsmedelhjälp. Det var detta som Margaretha af Ugglas avsåg när hon talade om de demokratiska och marknadsinriktade länder som har lyckats. Jag kan inte förstå annat än att hon avsåg dessa resultat, då det ju är marknadsekonomierna som har åstadkommit dem. 17 Imperialismens nya erövringskrig går inte ut på att lägga under sig territorier. Det räcker att erövra resurser. De transnationella företagen har inget intresse av att administrera besittningar över haven. Med skuldtjänsten som piska och IMF som domptör får de skuldländernas regeringar att uppträda som de önskar. Länder som vill pröva andra vägar avstängs från lån, och om detta inte räcker utsätts de för handelsblockader. När man läser budgetpropositionen och utskottsmajoritetens skrivningar om skuldkrisen eller, vilket är mera korrekt, skuldkriget mot u-länderna, blottas enligt min uppfattning en cynism mot de fattiga och förtryckta i tredje världen.

Utskottet menar att vi har missat helhetssynen, att man måste se till kvinnans livssituation i dess helhet, att det är den svaga samhällsekonomin som måste angripas och att IMF:s anpassningsprogram skall komma hela befolkningen, inkl. kvinnorna, till godo. Men utskottsmajoriteten har missat hela poängen i vår motion, eller så blundar man för fakta. Det är inte fråga om vad IMF:s program ”skall” åstadkomma, utan om hur de faktiskt verkar. Och fakta sparkar, som bekant. Det är så väl dokumenterat vid det här laget hur IMF:s program ser ut och vilka effekter de fått, och det är uppenbart att kvinnornas hela situation försämrats katastrofalt. Fråga de berörda! Jag har nämnt några exempel. Fråga Tanzanias president, som liknade sin regerings valmöjligheteri förhandlingar med IMF vid att tvingas välja mellan två spjut att sticka sig med. I utskottsmajoritetens skrivning står det bl.a.: ”Det är fel att tro att de sämst ställda grupperna enbart har nackdel av strukturanpassningsprogrammen. Stigande jordbrukspriser gynnar lantbruksbefolkningen som i de flesta u-länder är den helt övervägande majoriteten.” Vill Lena Hjelm-Wallén eller Stig Alemyr förklara detta litet närmare? Inberäknas häri de miljoner jordlösa och arrendatorerna i detta resonemang? Utskottet säger att det inte är IMF eller Världsbanken som bestämmer om nedskärningar i olika länder. Nej, självklart inte. Men dessa två organ anger vad som skall gälla för nya lån, eller hur, Stig Alemyr? Vad tror Alemyr att ett skuldsatt och utfattigt land har för alternativ utöver IMF:s och Världsbankens hänsynslösa krav? Lyssna på Tanzanias president, och mindre på Världsbankens advokater i utrikesdepartementet! Jag har tidigare angett vad som bör finnas i ett strukturanpassningsprogram för u-länderna. Men detta är naturligtvis inte en total lösning av dessa länders skuldbörda. Vad som måste till är en avskrivning av skulderna. Med anledning av detta framhåller utskottet — vilket såvitt jag förstår också överensstämmer med den uppfattning som Lena Hjelm-Wallén och regeringen i övrigt har: ”En allomfattande skuldavskrivning, ens i fråga om de fattigaste länderna, ärinte en realistisk tanke redan av det skälet att det rör sig om så många olika kategorier av lån, långivare och låntagare. Världsbankens och de andra internationella biståndsorganens lån kan inte skrivas av utan måste betalas om banken skall kunna fortsätta sin verksamhet. En betydande del av Prot. 1988/89:99 u-ländernas skulder har lämnats av kommersiella långivare i i-länderna.” 19 april 1989 Är detta biståndspolitik? Och i så fall för vem? Skall Sverige bidra med att ge bistånd till bankerna? Jag har trott att regeringen med sitt tal om ”socialt ansvar” — som också nämns i olika sammanhang på flera ställen i betänkandet - har syftat på den fattiga befolkningen, de mest utsatta grupperna, i u-länderna. Om det är så att ett visst antal människor i u-länderna, speciellt i södra Afrika, måste dö för att banken eller bankerna skall överleva, är det min bestämda uppfattning att det är helt solidariskt och moraliskt försvarbart att låta bankerna gå i konkurs. Är det verkligen Lena Hjelm-Walléns uppfattning att det i första hand gäller bankernas överlevnad? Bankerna har redan själva insett att de aldrig kan driva in hela skulden, och därför säljer de redan nu skuldebreven till reapris. Detta kallas för kapitalisering av skulder. Konkret innebär detta att köparna löser in skuldsedlarna till fulla värdet i skuldlandets valuta, till mycket förmånlig kurs på grund av IMF:s framtvingade devalveringar. Pengarna används till köp av aktier och av andra tillgångar. Skuldsatta länder uppmanas av Världsbanken att betala tillbaka skulder genom att överlåta skogar, mineraltillgångar, industrier osv. Man kan säga att skulderna socialiseras och tillgångarna privatiseras. U-länderna hamnar i ett nytt beroende. Deras tillgångar återgår i utländsk ägo, och på sikt hotas folksuveräniteten i u-länderna. Regeringen och utskottsmajoriteten tänker fortsätta att stödja Världsbanken och IMF:s anpassningprogram och utförsäljning av u-ländernas tillgångar. Man anvisar 640 milj.kr. till detta, men man avstår klokt nog från att precisera hur de skall användas. Man anslår 150 milj.kr. till IMF. Någon större kritik riktas inte mot dessa två organ. Man säger att deras verksamhet visst bör kritiseras, men inget mer. Man gör ingen precisering. Vi har hört representanter för folkpartiet och moderaterna från denna talarstol orda om de fattiga och förtryckta och om dessa två partiers solidaritet med dem. De har talat om mänskliga rättigheter, och det är bra. Det är en oerhört viktig bit när det gäller biståndspolitik och solidaritet med fattiga och förtryckta i tredje världen. Men låt mig säga en sak: Jag hade väntat mig att få höra folkpartiets representant säga någonting också om sin partibroder Gyllenhammar och dennes företags brutaliteter mot arbetarna i Colombia. Litet städning framför egen dörr skadar inte. Herr talman! Vpk föreslår att det anslås nära två miljarder kronor för skuldavskrivningar till länder i södra Afrika och till de länder som utsatts för ekonomisk blockad och utländsk aggression, inte på det sättet att vi ju skall ta allt från andra biståndsanslag utan genom höjning av biståndsanslaget så att det utgör 1 26 av bruttonationalinkomsten. Vi föreslår vidare att riksdagen uttalar att de av riksdagen antagna biståndspolitiska målen skall ligga till grund för Sveriges agerande för att lösa u-ländernas skuldproblem och att Sverige bör verka för allmän avskrivning av lån till de fattigaste u-länderna, framför allt i Afrika. Vi föreslår också att de 640 milj.kr. som anslås av regeringen för, som det heter, särskilda insatser i skuldtyngda länder icke får användas för struktur 19 Prot. 1988/89:99 anpassningsprogram med Världsbanken och IMF. Vi anser vidare att dessa 19 april 1989 pengar skall disponeras av SIDA och UD och inte av finansdepartementet. ä Det är SIDA och UD som sköter biståndsoch utrikespolitik. Internationellt utveck

Herr talman! Bertil Måbrink hade vänligheten att nämna mitt namn. Visst, Bertil Måbrink, förekommer det rovdrift på miljön och övergrepp mot miljön av både människor och företag på olika håll i världen. Det är också så, Bertil Måbrink, att fattigdomen i sig kreerar miljöförstöring av det helt naturliga skälet att människor kämpar för sin överlevnad. Man söker brännved, man försöker klara sig, och då är villkoren så svåra att man också förstör miljön. Det är faktiskt därför som en majoritet i denna kammare — och till slut hela kammaren, förhoppningsvis — kan ena sig om att så kraftigt förstärka miljöoch markvårdsanslaget. Därvidlag är vi eniga, Bertil Måbrink. Men jag måste säga att jag samtidigt blir ganska upprörd när jag lyssnar till Bertil Måbrink. Att kunna stå här i talarstolen och ha mage att t.ex. lyfta fram ett land som Botswana, som är ett av de få demokratiska, fredliga länderna i Afrika som t.o.m. noterar tillväxt! Icke ett ord, Bertil Måbrink, om var miljöförstöringen är värst, nämligen i de socialistiska länderna. Icke ett ord, Bertil Måbrink, om att fattigdomen stärker sitt grepp i de socialistiska länderna. Där noteras inga framsteg. Det är allt en bakvänd världssyn som Bertil Måbrink företräder. Men jag hade väntat mig litet mera intellektuell hederlighet.
Herr talman! Det är faktiskt på temat intellektuell hederlighet som jag också vill kommentera Bertil Måbrinks anförande. Jag konstaterar att den bild som Bertil Måbrink gav av utskottets inställning till Världsbanken var ganska falsk. Bertil Måbrink försökte ju inbilla kammaren att utskottet okritiskt ställer upp på Världsbankens sätt att agera. Men den som i likhet med — hoppas jag — Bertil Måbrink har läst utskottsbetänkandet vet att så inte är fallet. Ett typexempel på detta är när Bertil Måbrink vill citera utskottet och anför att vi har sagt att det är fel att tro att de sämst ställda grupperna har nackdel av strukturanpassningsprogrammen. Han är upprörd över att vi skulle ha sagt detta. I själva verket är citatet följande: ”Det är fel att tro att de sämst ställda grupperna enbart har nackdel av strukturanpassningsprogrammen.” Och det är en stor skillnad. Det innebär att vi är medvetna om att de många gånger har stora nackdelar. Men det finns också exempel på att de kan ha fördelar, t.ex. av höjda jordbrukspriser, som ger lantbrukarna bättre betalt. Likaledes hånar Bertil Måbrink utskottet för att vi säger att det inte är Världsbanksgruppen som bestämmer med vilka åtgärder man skall bidra. Han menar att länderna i praktiken inte har något val. Just det — precis så säger också utskottet. Det står nämligen i utskottets betänkande: ”Några alternativ finns sällan. IMFs villkor har därför ofta upplevts som tvingande detta, hade han fått lov att stryka en stor del av sitt anförande, där han gav Prot. 1988/89:99 sken av att vi inte var medvetna om den här problematiken. 19 april 1989 I själva verket andas utskottets skrivningar en omfattande kritik mot Världsbanken för dess brister när det gäller socialt ansvarstagande och ekologiskt hänsynstagande — och starka krav på att Sverige skall agera för att få en annan inriktning av Världsbankens verksamhet. Jag sympatiserar med mycket av den kritik som Bertil Måbrink ger uttryck för när det gäller Världsbanksgruppens sätt att arbeta med sina strukturprogram. Men jag tycker att man bör föra den här debatten med blanka vapen och redovisa vad de olika parterna i debatten faktiskt står för. När det gäller ytterligare detaljer i fråga om skuldavskrivningsprogrammet kommer Birgitta Hambraeus att ta upp dessa senare i debatten.
Herr talman! I mitt inledningsanförande tog jag upp just skuldkrisen i de fattiga länderna, och jag håller med Bertil Måbrink om att det är stora bekymmer med skuldkrisen. Detta är kanske ett av 90-talets stora problem. Men därifrån till att dra de slutsatser som Bertil Måbrink drar — det är väl ändå att gå litet väl långt. Vi vet att det ena landet efter det andra i dagens Afrika lämnar socialistiska och kommunistiska lösningar på sina ekonomiska problem. De är nu mer öppna för marknadsekonomiska lösningar och får därmed också ett öppnare och friare samhälle. Jag tror att det som Bertil Måbrink förordar när han drar sina slutsatser, nämligen mer av reglering, mer av socialistiskt och kommunistiskt styre i dessa länder, inte löser problemen — tvärtom. Vi skall nu i samband med strukturomvandlingsprogrammen underlätta för dessa länder att bemästra de negativa verkningar som kan följa. Vi måste ge generösa bidrag. Även bankerna måste naturligtvis ta sitt ansvar och göra generösa skuldavskrivningar framöver. Därom är vi väl ense. Men att gå så långt som Bertil Måbrink vill, när han säger att han gärna ser att också bankerna går omkull, det löser inte problemet, såvitt jag kan se — det förvärrar problemet.

Herr talman! Nu har vi hört de tre intellektuella giganterna uttala sig. Jag angriper, Margaretha af Ugglas, inte Botswana. Det har Margaretha af Ugglas missat totalt — medvetet, såvitt jag förstår. Jag angriper Världsbanken, som ger lån och ställer sådana villkor att Botswana, för att klara sina skulder, tvingas föda upp biffkor för att exportera köttet till EG-länderna. Vad jag angrep var alltså Världsbanken, som driver en sådan politik mot fattiga u-länder. Man hotar naturligtvis på det sättet Botswanas demokratiska system. Sedan må Pär Granstedt och Karl-Göran Biörsmark tala hur mycket de vill om vad som står i utskottsbetänkandet. Jag har citerat från utskottsbetänkandet, och jag står för det. Jag kan fortsätta. Så här står det också i utskottsbetänkandet: ”Självfallet måste strukturanpassningen ske i socialt acceptabla former. Utskottet har som nämnts uppfattningen att Världsbanken numera agerar med dessa mål för ögonen.” Vill ni precisera er och på någon punkt visa att Världsbanken och 2 Internationella valutafonden i praktiken driver sin verksamhet i socialt acceptabla former? Jag har ingenting emot marknadsekonomi — men under förutsättning att länderna och ländernas folk och regeringar får sköta den. Jag har ingenting emot marknadsekonomiska inslag i socialistisk ekonomi. Det är mycket bra med en sådan blandning, tror jag, för många länder. Och inte minst Vietnam har bestämt sig för att tillämpa detta i stället för den stela statsbyråkratiska planering som man hade och som inte var så särskilt framgångsrik. Men det är en annan sak än att låta de transnationella företagen gå in i de olika u-länderna och exploatera deras mineraler för att föra dessa till den rika världen. Det är det sistnämnda förhållandet som jag har angripit. Om man inte angriper exploateringen och Världsbankens och den internationella valutafondens medverkan till den blir problemet med u-ländernas fattigdom aldrig löst.
Herr talman! Det var trevligt att i Bertil Måbrinks senare inlägg få höra att han åtminstone var för glasnost. Det lät inte så i det första inlägget. Det är möjligt att Bertil Måbrink är specialist på Botswana. Den senaste gången jag hörde om läget i Botswanas ekonomi var det snarast så, att man hade ett exportöverskott och att det gick mycket bra.

Herr talman! Att försöka ge en bild av innehållet i en text genom att citera utvalda meningar och avstå från att citera andra meningar är ett klassiskt debattknep, men det är inte uttryck för någon större intellektuell hederlighet. Det går att finna positiva formuleringar om Världsbanken, och Bertil Måbrink citerar dessa och gör sedan sken av att det inte finns någon kritik. Men det framgår tydligt av utskottets betänkande att vi anser att det också finns allvarliga brister i Världsbanksgruppens strukturanpassningsprogram och att Sverige måste agera kraftfullt för att få en annan inriktning inom dessa områden. Varför citerar inte Bertil Måbrink de delarna om han vill ge en hederlig bild av det vi står för? Bertil Måbrink frågade efter socialt acceptabla inslag i strukturanpassningsprogrammet. Ett sådant inslag är just att se till att bönderna får bättre betalt för sina produkter så att de kan producera mer livsmedel. På det sättet underlättar de en lösning av livsmedelskrisen. Det är ett exempel på de positiva inslag som finns i de här strukturanpassningsprogrammen. Lika väl kan man rada upp exempel på sådant som är negativt. Det är den avvägningen som vi har försökt göra: visa att det finns positiva inslag men att det fortfarande finns väldigt mycket att kritisera. Jag anser att vi bör diskutera utifrån det som utskottet säger och anser, inte utifrån ett urval som Bertil Måbrink gör i avsikt att skapa en felaktig bild av utskottets inställning.
Herr talman! Jag tycker att Bertil Måbrink i sin replik litet grand tonade 19 april 1989 ned det han sade i sitt anförande. Han gick t.o.m. så långt att han sade: Jag har ingenting emot marknadsekonomin. Det var intressant att höra från en kommunist. De kanske får gå hem och skriva om partiprogrammet efter det uttalandet. Bertil Måbrink sade att vi måste lindra de effekter som ett strukturomvandlingsprogram åstadkommer. Det är precis det vi som försöker finna konstruktiva lösningar säger. Bertil Måbrink sade i sitt inledningsanförande att det vore bättre om bankerna gick omkull. Vad för slags konstruktivt tänkande finns i detta? Vem vinner på att bankerna skulle gå i konkurs? En sådan inställning leder väl inte till någon bättre utveckling. Försök att i stället vara konstruktiv och gå in för att försöka lösa problemet. Den inställningen har vi från vårt håll. När vi får negativa konsekvenser till följd av programmen skall vi stödja och hjälpa till med bidrag.
Herr talman! Innan jag diskuterar vpk:s partiprogram med Karl-Göran Biörsmark kräver vanlig hederlighet att Biörsmark först läser vårt partiprogram, efter det skall jag diskutera med honom. Det är mycket intressant att Margaretha af Ugglas säger att det är brännved som är det stora problemet. De fattiga skövlar skogarna på grund av att de är fattiga och måste ha brännved. På det sättet reducerar Margaretha af Ugglas hela detta gigantiska problem med regnskogarna osv. Hon orkar inte, vågar inte eller vill inte över huvud taget ta upp någon som helst kritik av de transnationella företagens verksamhet i u-länderna. Hon kritiserar inte heller Världsbanken eller Internationella valutafonden som ju har ungefär samma inriktning i sin politik. Jag kan mycket väl läsa sida efter sida i utskottsbetänkandet, Pär Granstedt. Det finns när det gäller Världsbanken och Internationella valutafonden vissa till intet förpliktande formuleringar i utskottsbetänkandet. Men det är ju ingenting i jämförelse med det som utskottet egentligen borde vara skyldig att skriva när det gäller Internationella valutafondens och Världsbankens strukturanpassningsprogram. Men ni gör inte detta. Ni beviljar nya medel, och några större krav ställer ni inte. Ni säger att man skall arbeta för den här inriktningen, men det har ni sagt varje år. Problemen blir värre och värre för de fattiga i de fattiga u-länderna, och Världsbanken och Internationella valutafonden förändrar inte sin politik. Det är detta det handlar om. Varför vågar ni inte ta upp problemen och ordentligt granska och kritisera Internationella valutafondens och Världsbankens hänsynslösa politik gentemot de skuldsatta u-länderna? Varför gör ni inte detta?

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till samtliga de reservationer som miljöpartiet de gröna ensamt eller tillsammans med andra partier skrivit under. Jag vill helt kort nämna något om hur miljöpartiet de grönas budgetförslag ser ut i förhållande till regeringens förslag. Vi har i vårt förslag avsatt 1 miljard kronor utöver det belopp som regeringen föreslår att vi skall använda till regnskogarna. Vi kan inte längre blunda för de effekter som skövlingen av regnskogarna får för vår jord. Anna Horn af Rantzien kommer senare i sitt anförande att ta upp mer om regnskogarna och vikten av dem. I vårt förslag är miljöanslaget kraftigt ökat i förhållande till regeringens förslag. När det visade sig att utskottet kunde enas om en höjning med 100 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag valde vi dock att stödja detta förslag och överföra resten av våra miljöpengar till regnskogsanslaget. Miljöpartiet de gröna anser att biståndet successivt skall ökas. Men det är då viktigt att vi börjar diskutera kvaliteten i biståndet. Med tanke på detta har vi avgett en motion i vilken vi föreslår att man skall tillsätta en parlamentarisk grupp för att utreda hur det kommande anslaget skall användas. Vi fick dock inte gehör för detta i utskottet, vilket jag tycker är mycket märkligt. Framför allt tycker jag att det är konstigt att folkpartiet, som under många år har pläderat för en höjning av anslagsdelen av biståndet, inte vill diskutera innehållet i biståndet. Eftersom vi alltså inte har fått gehör för våra synpunkter har vi bestämt oss för att i stället stödja reservation 16 som innebär att en parlamentarisk utredning skall ompröva det svenska utvecklingssamarbetets inriktning och arbetsmetoder. Vi utmanar nu vpk och folkpartiet att också stödja denna reservation, så att vi verkligen får till stånd en diskussion om innehållet i biståndet. Vi har i våra motioner tagit upp de mer övergripande idéerna kring och målsättningarna för biståndet. Vi har därför inte diskuterat så mycket kring frågorna om länderramarna. Vi har ju alla partier våra favoritländer som vi vill skall få större anslag — av olika anledningar. Vi har hoppats och vi tror att SIDA klarar av att göra avvägningarna på ett bra sätt, så att biståndet kommer de människor till del som behöver det. I dag pågår en utveckling som ökar den orättvisa fördelningen av världens tillgångar. Världens materiella standard bygger till stor del på utsugning av fattiga länder, bl.a. med hjälp av en orättvis världshandel. Vi måste ändra vår ekonomiska politik och handelspolitik, så att en mer rättvis fördelning av världens inkomster och tillgångar kan komma till stånd. En mer rättvis fördelning av världens resurser skulle medföra sänkt materiell standard för oss — något som vi måste acceptera. Hur kan det komma sig att vi har den ojämlika fördelning av resurser i världen som vi har i dag? När vi i i-världen byggde upp vårt industrisamhälle, gjorde vi de länder som vi i dag kallar u-länder till råvaruproducenter. Alla dessa länder var självförsörjande när vi upptäckte dem, som det så vackert heter. Genast såg vi till att ta av dem det vi ansåg oss behöva. Vi tvingade dem att odla exportgrödor på åkrar där de tidigare odlat sin egen föda. Priserna bestämdes naturligtvis av kolonisatörerna. Jo, litet betalning fick de — så pass att vi Prot. 1988/89:99 kunde få avsättning för en del av våra industriprodukter. 19 april 1989 Ju mer beroende man blir av omvärlden, desto sämre blir ens självförsörjning, självförtroende och självtillit. Vi borde naturligtvis restaurera uländernas självförsörjningsförmåga inte bara nationellt utan även regionalt och lokalt. Det är bl.a. därför som vi i miljöpartiet hävdar att självtillit skall införas som ett sjätte biståndsmål. Under årens lopp har u-ländernas situation förvärrats. De rika länderna lånar ut pengar, så att u-länderna blir ännu mer beroende av oss; deras utlandsskuld ökar medan vi lever gott på produkter från dessa länder. För att döva vårt samvete för den orättfärdiga världshandeln försöker vi trösta oss med att vi är duktiga, nu har vi lyckats avsätta 1 96 av vårt överflöd för att göra hjälpinsatser, betala tillbaka till banker osv., allt medan vi tär på kommande generationers miljö, råvaror m.m. Jorden skulle inte klara sex miljarder svenskar! Tredje världens skuldkris har växt och blivit ett av de största hindren för utveckling i de fattigaste länderna. De ökande räntorna har lett till att nettoflödet av kapital i världen har bytt riktning. Det går nu från u-länderna till i-världen. Som exempel kan nämnas att flera länder i Afrika avsätter runt 50 96 av sina exportinkomster till att betala räntor och amorteringar till i-världen. Kraftiga åtgärder måste vidtas för att lösa skuldkrisen för de fattigaste länderna och för att ändra den orättvisa handelspolitik som till stor del tvingar fram lånekarusellen. Den lösning som regeringen tänkt sig och som skulle innebära att biståndsmedel direkt eller indirekt skulle användas till återbetalning av skulder kan vi i miljöpartiet de gröna inte acceptera. Det skulle i realiteten innebära att svenska biståndsmedel används till att betala tillbaka skulder till banker i USA, Japan och EG-länderna. Ett mer tilltalande sätt att lösa t.ex. Afrikas orimliga skuldbörda har skisserats av biståndsexperten Lars-Erik Birgegård. Hans förslag går ut på att vi till att börja med officiellt tillstår att skulderna inte kan betalas och att vi förespråkar en internationell samling för en mer eller mindre fullständig avskrivning. Därefter skulle Sverige ge ett påtagligt bidrag till en sådan lösning. Sverige anslår genom biståndsorganet BITS betydande summor till en verksamhet som till lika stor del är ägnad att främja svensk export som utveckling i u-länderna. Det biståndet går till en liten del till Afrika. BITS har en ointecknad reservation på ca 600 milj.kr. Den reservationen kan omedelbart föras över och användas till skuldavskrivning. Vidare föreslås att BITS verksamhet läggs i malpåse några år, så att ytterligare 500-600 miljoner kan användas till skuldavskrivningar. Om man också höjer biståndet med kanske 50 9 till 1,5 26 skulle man kunna få pengar att avsätta till skuldavskrivningar. Detta skulle bli en internationellt uppmärksammad manifestation från Sveriges sida av vår vilja att bidra till skuldkrisens lösning. Det skulle mana till efterföljd från andra länder och kunna leda till en slutgiltig lösning. Detta och andra förslag är frågor som den föreslagna utredningen skulle kunna arbeta med och hitta bra lösningar på. Men låt oss till dess inse att den procent som nu har avsatts skall användas oavkortat till de fattiga och inte gå till bankerna. En svårighet med det statliga u-landsbiståndet genom SIDA är att biståndsmedlen måste kanaliseras via mottagarländernas myndigheter. Det är ingen hemlighet att dessa ofta är korrumperade. Biståndsmedlen kommer därför inte alltid fram till de målgrupper de egentligen är avsedda för, nämligen den fattigaste delen av befolkningen. Den sociala strukturen med stora klyftor mellan den privilegierade överklassen och de egendomslösa i många u-länder bidrar också till att det statligt administrerade biståndet lätt hamnar i fel fickor. Det bistånd som lämnas av enskilda organisationer, ofta med hjälp av medarbetare stationerade ute på projekten, har därför som regel större förutsättningar att komma de människor till godo som det egentligen är riktat till. SIDA:s samarbete med enskilda organisationer har visserligen utvecklats och ökat i omfattning men är ännu en mycket liten del av det totala biståndet. En av anledningarna till detta kan vara dessa organisationers begränsade tillgång på personal för att administrera biståndsprojekt. En annan orsak kan vara att SIDA kräver en egeninsats av organisationerna motsvarande 20 90 av den totala projektkostnaden. Troligen skulle de enskilda organisationernas biståndsinsatser kunna öka om de fick hjälp att bygga upp sin administration och om man sänkte kraven på egeninsats för organisationer vilkas förmåga att förvalta biståndsbidrag är känd av SIDA. Till de ursprungliga fyra biståndsmålen har relativt nyligen lagts ett femte, nämligen miljömålet. Det innebär att varje nytt projektförslag skall prövas, så att det inte får någon negativ inverkan av betydelse för miljön. Tyvärr visar erfarenheten att sådana miljökonsekvensutredningar alltför ofta utförs först sedan man i praktiken redan bundit sig för att stödja projektet. En sådan beslutsordning är naturligtvis oacceptabel. Det är av den anledningen vi inte kan acceptera URI-projektet i Indien. Det borde också vara möjligt att i större utsträckning än hittills stödja projekt som direkt syftar till att förbättra miljön eller till att bevara skyddsvärda miljöer. Ett föredömligt exempel på det senare är bidrag till Costa Rica för att möjliggöra inköp av tropiska skogar som sedan avsätts till nationalparker och på så sätt bevaras för framtiden. Detta kan vara ett sätt att rädda de tropiska skogarna som är en omistlig naturresurs men som nu hotar att försvinna genom människans rovdrift på naturen. Det traditionella u-landsbiståndet har vanligen till mål att utveckla u-landet på ett liknande sätt som den industrialiserade delen av världen har utvecklats från jordbrukstill industrisamhälle. Huvudvikten har därvid lagts på storskaliga projekt på relativt hög teknisk nivå. Resultatet har ofta blivit dåligt fungerande anläggningar, som saknar förankring i folkets kultur och traditioner. De har gjort landet beroende av utländsk expertis och import av drivmedel och reservdelar. Samtidigt har jordbrukssektorn försummats. Landsbygden har utarmats, och landets förmåga att försörja sig självt med nödvändiga livsmedel har minskat. Det är bl.a. sådana erfarenheter som ligger bakom miljöpartiets krav på att självtillit skall tas upp som ett sjätte Prot. 1988/89:99 biståndsmål. En utveckling av industrin i tredje världen är av ringa värde, om 19 april 1989 samtidigt landets förmåga att försörja sig med livsmedel minskar. Vi menar därför inom miljöpartiet att biståndet skall föras över till stöd åt basnäringarna på landsbydgen: jordoch skogsbruk. Produktion av livsmedel och vedbränsle för lokala behov bör prioriteras. Detta är en produktion där kvinnorna sedan gammalt haft en stor uppgift att fylla. Stor vikt bör därför läggas vid att finna former för stöd som kommer kvinnorna till godo och underlättar deras stora arbetsbörda. En ökad satsning på landsbygden kan också leda till att strömmen till städernas slumområden upphör och att människorna återvänder till sin hembygd, där de kan få en värdigare tillvaro. Vi måste värna om att biståndet kommer de fattigaste människorna till del!

Herr talman! Tillåt mig att först yrka bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter. I mitt anförande kommer jag att ta upp några av de problem som har berörts av de tidigare talarna. När det gäller de allmänna principiella synpunkterna på biståndet kommer biståndsministern att framföra socialdemokratins syn. I övrigt, när det gäller att bemöta reservationerna från olika partier, har vi gjort en arbetsfördelning inom utskottsgruppen så att vi har delat upp dem mellan oss. Det är sålunda ingen oartighet mot mina meddebattanter att jag inte berör alla de frågor som vi har tagit upp, för det kommer andra av mina kamrater senare att göra. Jag vill gärna instämma i vad Margaretha af Ugglas sade i sitt anförande om att det råder mycket större enighet mellan partierna om biståndet än vad som framgår av de 93 reservationerna. En allmänhet som hör talas om alla dessa reservationer kan ju tro att det är mycket stor strid om biståndet i den svenska riksdagen. Det är på vissa punkter vi strider, men antalet reservationer kommer sig av att vi har olika synpunkter på hur många miljoner som skall gå till den eller den anslagsposten. Det är detta som avspeglas på det här sättet i betänkandet. Vi föreslår att riksdagen än en gång skall fastslå enprocentsmålet för biståndet. Det leder till att det anslag som utskottet nu föreslår att riksdagen skall anvisa är 11 660 milj.kr. — det är 1 96 av den svenska bruttonationalinkomsten. I en reservation kritiserar man den metoden och säger att det är fel att vi anvisar pengar på det sättet, för vi kan inte använda allt. Det är bättre att använda en annan metod och ta hänsyn till utbetalningsmålet — hur mycket kan vi göra av med? Jag inser, herr talman, att det här är ett problem. Ungefär 10 96 — jag rundar av siffran — av vårt bistånd kommer inte till användning därför att det av olika skäl inte kan utnyttjas. Vårt mål skall dock vara att allt det riksdagen anvisar skall användas under det budgetår som är aktuellt. Det finns kanske en tendens på vissa håll att bara lämna bort pengarna för att bli av med dem. Det är emellertid inte acceptabelt, utan biståndet måste vara effektivt, väl genomtänkt och väl genomarbetat. Och det måste vara ett fortlöpande 27 arbete att öka utbetalningsandelen av det beslutade biståndet genom åren. Men det är också viktigt att vi i diskussioner i olika fora försöker få andra länder att öka sitt bistånd. Några utskottsordförande besökte det schweiziska parlamentet för ett par månader sedan och träffade ledande schweiziska politiker. De berättade, på en särskild föredragningspunkt, med stolthet om att Schweiz nu kraftigt ökar sitt internationella bistånd. Jag kunde konstatera att deras treårsmål i andel av tillgångarna motsvarar ett svenskt ettårsmål. De var mycket stolta över sin lilla höjning av biståndet. Det är nödvändigt att en lång rad av världens rika länder kraftigt ökar sina biståndsinsatser, om vi skall kunna med framgång angripa de gigantiska problem som världen brottas med. I årets budget föreslås ett särskilt anslag till miljöoch markvård. Det anslaget har vi stridit om i åratal. Till slut tyckte vi att det var ganska meningslöst att hålla på och strida om det, eftersom vi alla är överens om att miljövården är en utomordentligt viktig del av vårt svenska bistånd. Jag vill upprepa det jag har sagt i flera år nu: De biståndspolitiska målen, inkluderande miljömålet, skall beaktas i allt bistånd, oavsett den anslagsrubrik som vid det ena eller andra tillfället används. Det finns skäl att betona att vi har haft markvårdsprojekt i stor omfattning i Etiopien, Kenya och andra länder och idkat aktiv miljövård långt innan det här anslaget fanns. Jag vill också gärna säga att det kan finnas vissa svårigheter för SIDA att nu använda de extra 100 milj.kr. som vi i enighet tilldelar detta organ. Därför har utskottet skrivit att dessa 100 milj.kr. till viss del kan få användas för att öka den personalstyrka som skall genomföra programmet. Det går inte att begära att SIDA år efter år skall få flera hundra nya miljoner och samtidigt skära ned personalen, för då kan man inte nå upp till målen: ett bra, väl riktat och effektivt bistånd. När det gäller miljöfrågorna vill jag gärna säga ett ord om det Marianne Samuelsson var inne på om regnskogarna. Det kom i tidningarna ett besked om att den brasilianska regeringen hade sagt vid något tillfälle att hur de sköter sina tropiska regnskogar skall världen inte bry sig om — det är deras privata angelägenhet. Det är något oklart vad man egentligen har sagt och menat, men om någon stat tycker på det sättet, måste vi bestämt tillbakavisa detta. De tropiska regnskogarna är en global angelägenhet. Alla är vi beroende av en rimlig skötsel av dem. Det har med mänsklighetens överlevnad att göra, och det kan under inga omständigheter godtagas att enskilda regeringar säger: Detta skall ni inte lägga er i, det klarar vi själva. Margaretha af Ugglas uppehöll sig en del vid demokratiutvecklingen och demokratimålet. Hon gjorde ett uttalande som något förbryllade mig. Margaretha af Ugglas sade: Vänstern tycker att socialistiska enpartistater är bra för biståndet. Vad menar Margaretha af Ugglas med ”vänstern” i sammanhanget? Jag brukar räkna mig till vänstern i svensk politik, men jag har aldrig tyckt att socialistiska enpartistater är något bra. Om det är bara vpk och andra grupper man riktar sig till, tycker jag man kan modifiera sitt uttalande så att det inte missförstås. Jag tror vi skall vara väldigt försiktiga när det gäller olika politiska system i de länder vi samarbetar med. De bygger ju på historiska sociala traditioner och koloniala erfarenheter. Det är inte så lätt att omedelbart efter befrielsen genomföra ett samhällssystem av den typ som vi själva skulle vilja ha och leva Prot. 1988/89:99 i. Vi får acceptera samhällssystem som skiljer sig, kanske på väsentliga 19 april 1989 punkter, från dem vi själva tycker är bra och försöka att i diskussioner med stater som har system som vi inte accepterar successivt medverka till att det kan bli en bättring och att regimerna respekterar de mänskliga frioch rättigheter som det är så grundläggande för oss att respektera. I det sammanhanget kan jag inte undvika att nämna Etiopien, eftersom riksdagen hade besök för en vecka sedan av en delegation med den etiopiske utrikesministern i spetsen. Någon talare sade att de gick visst inte så bra de samtalen. De gjorde inte det. Det var en delvis ganska obehaglig diskussion, där vi stod mycket långt ifrån varandra. Det var uppenbart på det sättet att i frågor om mänskliga rättigheter, rätten för människorna att leva där de vill, rätten att slippa tvångsförflyttning, rätten att leva i fred och utan att krig skall ödelägga min hemby och döda mina anhöriga, hade vi inte samma uppfattning. Därför är jag angelägen om att betona att det svenska biståndet till Etiopien i framtiden måste vara beroende av att regimen ändrar det sätt på vilket den beter sig mot människorna och att det blir slut på kriget med eritreanerna. Den parlamentariska utredning som många har begärt har vi talat om i flera år, och jag har sagt ett par gånger tidigare att den dagen kan väl komma då det måste göras en samlad översyn av biståndet. Jag vill inte avskriva den tanken för all framtid, men vi är nu i en process, då biståndets skilda delar har utretts och utreds. Vi har valt metoden att utreda del efter del av biståndet för att därmed nå snabbare resultat. Nu är vi socialdemokrater gemensamt med folkpartiet inne på linjen att försöka utreda det multinationella biståndet, och så får vi så småningom se, när olika delar har utretts, om det är nödvändigt att göra en mera samlad parlamentarisk utredning. Därför tycker jag att Pär Granstedt, utskottets vice ordförande, var litet för arrogant, när han sade att vi hukar för de stora biståndsproblemen. Det är naturligtvis bara nonsens. Det gör vi ju inte. Vi ser de stora biståndsproblemen, men vi väljer andra utredningsmetoder. Det är ju inte så att de stora biståndsproblemen automatiskt löses, om vi tillsätter en parlamentarisk utredning som skall se över vår teknik i biståndet. Anslaget till enskilda organisationer är ett anslag där vi aldrig blir överens. Vilket belopp som regeringen än föreslår till enskilda organisationer, kommer alltid folkpartiet att lägga sig några miljoner över, och det gör även centerpartiet och moderaterna, för man utgår ifrån att det politiskt på något sätt ger en triumf. Det kraftigt höjda anslaget till enskilda organisationer kommer knappast att kunna användas, därför att man når till slut ett kapacitetstak. Det har också en del enskilda organisationer redan konstaterat. De måste själva samla in en del av pengarna. Det jag nu säger får inte tolkas som att vi inte värderar vad de enskilda organisationerna gör. De utför ett utomordentligt bra arbete. Många av oss som haft tillfälle att resa och som skall resa och se på bistånd har upplevt vilka fina insatser de gör, men det finns ett kapacitetstak. 29 Inte endast det belopp som finns i denna särskilda anslagspost kanaliseras via enskilda organisationer, utan det gör i själva verket mycket mycket mera pengar, över katastrofanslag och andra anslag. Omkring en miljard av vårt bistånd, ca 10 96, går via de enskilda organisationerna. Kan de ta emot mera pengar, finns det skäl att ge dem ytterligare anslag i fortsättningen. Men gör vi det från majoritetssidan med en ökning i budgeten, kommer ni alltid att lägga er över i alla fall, oavsett vilket belopp vi föreslår, för det är den teknik ni tillämpar när det gäller attityden inför de enskilda organisationerna. Om strukturanpassningsprogram och skuldkris kommer en av mina kamrater att tala, men jag måste säga ett par ord, framför allt till Bertil Måbrink, som såvitt jag förstår har feltolkat utrikesutskottets betänkande. Jag vill upprepa, i egenskap av ordförande i utskottet, att vi är mycket medvetna om att de krav som ställs på strukturell anpassning i biståndsmottagande länder ibland går så långt att kraven är orimliga. Jag befann mig själv händelsevis i Centralamerika när det höll på att bli inbördeskrig i Venezuela, därför att de krav som Världsbanken och Valutafonden ställde var oacceptabla. Stor oro spred sig inte minst bland de politiker i Centralamerika som jag då hade tillfälle att tala med. De deklarerade att Valutafonden ställde krav som de inte kunde acceptera. Vi klarar det inte, sade de. Det leder till ”riots in the streets”. Jag är medveten om detta, och vårt betänkande skall läsas på det sättet. Men vi måste också vara klara över att vissa strukturella förändringar måste ske, om u-länderna skall kunna klara sin utveckling. Sedan får man diskutera hur långt de skall gå, och där tror jag inte att det finns några mallar som gäller för alla länder, utan man får vara beredd att anpassa sig efter de skilda ländernas struktur och olika förhållanden. När utskottet talar om socialt acceptabla former, bör Bertil Måbrink kunna acceptera det, tycker jag. Jag blev litet bekymrad när Bertil Måbrink värjde sig genom att försöka undvika att tala om den frågan och i stället utnämnde sina motståndare till ”intellektuella giganter”. Det var ett grepp som jag inte är riktigt säker på att man bör använda sig av. Jag vill gärna säga att Sverige är starkt engagerat i lösningen av skuldkrisproblemen, men att det är något som måste ske i en mycket bred internationell samverkan. Därför är det kanske viktigaste vi kan göra att försöka förmå andra länder att aktivt medverka i en lösning av tredje världens skuldproblem. Fru talman! Jag vill bara till sist säga ett par ord om SIDA. Jag har flera gånger sagt i riksdagen att vår utrikespolitik måste kosta pengar. Det går inte att ställa krav på utrikespolitiken, att vi skall engagera oss överallt, antingen det gäller biståndet eller andra grenar av utrikespolitiken, om vi inte ser till att det finns människor som utför de beslut vi fattar. Det gäller i hög grad också SIDA. Det går inte att begära att SIDA:s myndighetsanslag skall krympa, samtidigt som man lägger på nya uppgifter. Jag vill starkt understryka att det är utrikesutskottets mening, vilket det är viktigt att man i kanslihuset observerar. Fru talman! Medan denna debatt om biståndet pågår i Sveriges riksdag, ökar jordens befolkning med mellan 30 000 och 40 000 människor. Många dör i flyktinglägren under de här timmarna. Av Sydafrika stödda rövarband Prot. 1988/89:99 mördar i Mogambique. Vi vet att i Indien föds i år 23 miljoner barn, av vilka 19 april 1989 endast 3 miljoner når 18 års ålder utan kroppsliga och psykiska skador. Under den tid debatten här pågår kommer några tiotal flyktingar från främmande länder till vårt land och ber att få stanna. De har flytt från lidanden, hot mot deras trygghet och deras liv, flytt undan politisk och religiös förföljelse. Det är vår skyldighet här hemma och i världssamfundet att verka för att så långt det är möjligt lösa några av de problem min korta uppräkning antyder. Vårinternationella solidaritet måste ta sig skilda uttryck — genom utrikespolitiken i allmänhet, där vi haft stora framgångar de senaste åren, i biståndspolitiken och i flyktingpolitiken. Jag vill gärna sluta, fru talman, med att säga att socialdemokratiska partiet börjar i morgon att fira sitt 100-årsjubileum, och det pågår ett par dagar. Vi är stolta när vi ser tillbaka på vårt internationella solidaritetsarbete, och socialdemokratin kommer även i framtiden att fortsätta att spela en internationell roll för människornas fred, frihet och trygghet.

Fru talman! Det är en stor framgång och väldigt glädjande att vi nu får ett särskilt miljöoch markvårdsanslag med betydande resurser. Det var väldigt olyckligt och för mig egentligen ganska obegripligt varför socialdemokratin, när man återkom till regeringen 1982, avskaffade det särskilda miljöoch markvårdsanslaget. Jag begriper det inte. Det har tagit ganska många år — det är nu 1989 — och nu får vi äntligen ett ordentligt anslag som kan bilda basen för ett svenskt engagemang på miljöområdet. Sedan till frågan om en parlamentarisk utredning om biståndet. Den kommer, säger Stig Alemyr. Det är faktiskt nästan litet ironiskt att tänka tillbaka på när vi senast hade en ordentlig, bred parlamentarisk utredning, där alla partier fick en chans att verka och chans till insyn och inflytande. Direktiven till den förra parlamentariska utredningen, BIPOLUT, lämnades den 8 december 1972, och utredningen avgav sedermera sitt betänkande 1977. Jag tycker att det är hög tid efter dessa många år av biståndsarbete och efter det att vi har samlat så många erfarenheter — både goda och dåliga — att vi nu får en samlad översyn av det svenska biståndet. Det är för mig obegripligt att socialdemokratin framhärdar i detta motstånd, när ett flertal av kammarens partier önskar en sådan utredning. Det må vara från något olika utgångspunkter, men vi vill ändå ha en utredning för att se över biståndets innehåll och göra det bättre och effektivare. Det sätt på vilket UD bedriver biståndsutredningarna i delutredningar är inte tillfredsställande. Det ger inte oppositionen en riktig insyn. Man tillsätter en parlamentariker från det eller det partiet i den eller den utredningen, men det ger oss icke en samlad översyn. Jag hoppas att man till nästa år tänker om från socialdemokratins sida och också från folkpartiets.
Fru talman! Stig Alemyr tyckte att jag var arrogant när jag sade att socialdemokraterna hukar för de övergripande biståndsproblemen. Jag är ledsen om det uppfattades så; det var inte avsikten. Däremot tycker jag att jag har en viss saklig grund för min inställning. Den motivering som Stig Alemyr anför för att säga nej är: ”Vi har valt metoden att utreda bit för bit.” Men det är faktiskt ingen motivering. Vad man gör är ju att man styckar upp biståndspolitiken på en massa delområden och förlorar möjligheten till en helhetsbedömning, och det är den helhetsbedömningen som vi faktiskt behöver. Det är inte så självklart att vårt bistånd i dag har den rätta inriktningen i alla delar efter den erfarenhet som bl.a. 80-talet ger oss. Det har förts en intensiv debatt här i landet under senare år om huruvida vi faktiskt når ut till de fattigaste grupperna i de fattigaste länderna, till dem som vi vill nå. Det har också ganska högt uppe i vår biståndsadministration hävdats att vi inte lyckas med det. Bara det borde vara skäl att se över, om vi kan bli bättre på att göra detta utifrån de erfarenheter vi har. Riksdagen har högtidligen beslutat om ett nytt mål för vår biståndspolitik, nämligen miljömålet, efter en mångårig och länge fruktlös kamp från centerpartiet. Men vad har detta satt för spår i verkligheten? SIDA har tillsatt en tjänsteman — en mycket kvalificerad sådan, och det är nog bra, men bara en — och vi har fått ett anslag för miljö, markvård och energi, och det är också bra. Men vad miljömålet innebär är naturligtvis att detta skall prägla alla delar av vårt bistånd.

Vi kan dessutom se en klar tendens bland världens utvecklingsländer till att de på olika sätt tvingas bort från ett basbehovstänkande, att gjorda insatser för att bygga upp utbildning, hälsovård och byutveckling håller på att stagnera och t.o.m. gå bakåt. Vad kan vi göra för att se till, att basbehovstänkandet återigen får prägla utvecklingspolitiken?

Fru talman! Jag håller med Stig Alemyr om att det stora lyftet naturligtvis skulle kunna komma, om alla andra länder i världen levde upp till samma utbetalning som vi gör i Sverige och i Norden. Pås. 19i betänkandet har vi en tabell över hur det ser ut i de olika länderna. Om vi tart.ex. Förenta Staterna, Storbritannien, Japan osv., ser vi att de ligger på samma nivå som det land som Stig Alemyr nämnde, nämligen Schweiz. Det är klart att det skulle betyda ofantligt mycket, om de här länderna levde upp till FN-målet. I mitt inledningsanförande ställde jag en fråga, och jag hade hoppats kunna få ett svar på den. Den gällde det nya svenska biståndsmål som vi önskar se, nämligen tvåprocentsmålet, men Stig Alemyr kommenterade inte Prot. 1988/89:99 det utan konstaterade bara att vi ligger fast vid enprocentsmålet. Jag hade 19 april 1989 hoppats få någon reaktion, eftersom jag ändå tror att det är så som Inga Thorsson har skrivit i en artikel: Vi måste ha ett nytt biståndsmål, tvåprocentsmålet, och det har vi råd med. Så till frågan om enskilda organisationer. Stig Alemyr säger att hur än socialdemokraterna gör kommer vi alltid att ligga litet högre. Jag tror inte alls att det är någon automatik i detta, Stig Alemyr. Men jag vill ta fram en viktig punkt. Vi skriver nämligen i vår motion om vikten av att på olika sätt ge långsiktiga signaler till de frivilliga organisationerna: En långsiktig utfästelse bör nu ges om fortsatt växande anslag till en miljard om fem år. Det är viktigt att man ger en signal så att de enskilda organisationerna kan planera på sikt och veta att de närmaste fem tio åren ser ut på det här sättet. Då kan de också gå in i åtaganden som de vet håller framöver. Om vi kommer fram dithän, Stig Alemyr, kanske vi också kommer att hamna på samma nivå i anslaget.